Framför allt är det betydelsefullt när det rör sig om ett litet och underutvecklat land, som har drabbats så hårt som Guatemala i det här fallet, att hjälpen verkligen kommer i gång så snabbt det över huvud taget är möjligt. Jag har ingen anledning att påstå att regeringen sölat och tänker därför inte göra det heller. Jag vill bara uppmana statsrådet att följa denna fråga och se vad vi kan göra i fortsättningen.

Herr talman! När det gäller beloppet vill jag säga att de 1 milj.kr. som gått till Röda korset är den summa som Röda korset har begärt. I övrigt har FN allmänt vädjat om medel. Jag kan nämna att hjälpsändningar till Guatemala, som vi känner till, har kommit från grann jordbävningskata strofen i Guatemala länderna, de har också kommit från USA och från ett flertal andra länder i Europa samt från Röda korset och olika FN-organ. De medel som nu ställts till förfogande avser Röda korset att i första hand använda till läkemedel, filtar, medicinsk utrustning och livsmedel. Det kan alltså komma ytterligare framställningar, men för dagen har vi fattat detta beslut med anledning av de framställningar som nu gjorts.
Herr talman! Jag finner statsrådets tillägg mycket tillfredsställande och har inget mer att säga än att jag hoppas att man inte bara väntar på framställningar. Man kan hålla en liten egen bevakning också.

99, och anförde: Herr talman! Fru Frändås har frågat mig om regeringen avser att företa en omprövning av den svenska biståndsverksamheten till Lesotho inför de förestående förhandlingarna om nytt biståndsavtal. Det svenska biståndet till Lesotho har främst siktat till att främja landets politiska och ekonomiska oberoende. Det genomförs till största delen i samarbete med FN-organ. Vissa insatser görs direkt genom SIDA. Lesotho räknas inte till de s.k. programländerna för svenskt bistånd. Det svenska stödet regleras därför helt av s.k. insatsavtal, vilket innebär ett avtal som gäller endast ett projekt. De medel som avsatts för bistånd till Lesotho under innevarande budgetår är avsedda att finansiera kostnader för redan avtalade insatser. Förhandlingar om nya biståndsavtal är därför inte förestående. Regeringen har för nästa budgetår räknat med ett oförändrat medelsbehov för biståndet till landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet Sigurdsen för svaret. Min interpellation var avsedd att fästa statsrådets uppmärksamhet på, att förhållandena i Lesotho har förändrats högst avsevärt sedan vi inledde vårt biståndssamarbete strax efter landets självständighet i slutet av 1960 talet. Landet är inte den idyll och det andningshål, som folkpartiet tycks tro, när man i år liksom i fjol i sin partimotion angående u-landspolitiken yrkar ökat bistånd till Lesotho. Det kan ifrågasättas om vårt bistånd nu medverkar till att göra landet mera politiskt och ekonomiskt oberoende av Sydafrika. Jag är helt införstådd med, att ingångna biståndsavtal måste fullföljas, och då något nytt avtal inte är nära förestående ber jag att få återkomma i frågan.

85, och anförde: Herr talman! Herr Hellström har i en interpellation frågat mig hur jag bedömer möjligheterna att ge nytt bistånd till MPLA i Angola för ungdoms och vuxenutbildning, alfabetisering samt hälso och sjukvård. Sedan Caetanoregimen i Portugal störtades för snart två år sedan har vi fått se en fredlig utveckling mot självständighet i Guinea-Bissau, Kap Verde och Mocambique. Vi har kunnat inleda ett utvecklingssamarbete med dessa länder. I Angola däremot pågår åter krig. Detta kan, som interpellanten påpekar, innebära risker för avbrott i den sociala utveckling i byarna som påbörjades genom befrielsearbetet under kolonialtiden. Kriget medför dessutom stora lidanden för civilbefolkningen. Det är en angelägen uppgift att på olika sätt söka bistå Angolas folk i denna situation. MPLA, som är den rörelse som sökt kombinera självständighetssträvandena med ett arbete för social och ekonomisk rättvisa, har under flera år fått bistånd från Sverige för detta arbete. Regeringen har förklarat sig beredd att med katastrofbistånd hjälpa den nödlidande befolkningen. Statligt stöd har utgått till det arbete som bedrivs genom Röda korset och Frikyrkan hjälper. Det största ansvaret för den krigsdrabbade befolkningens sjukvård, utbildning och försörjning faller på MPLA:s egen administration. Jag hade för några veckor sedan tillfälle att samtala med MPLA:s utrikesminister om det humanitära hjälpbehovet i Angola. En svensk delegation med representanter från SIDA och utrikesförvaltningen har i dagarna besökt Angola. Delegationens preliminära rapport vittnar om stora behov av internationellt bistånd. Det är i första hand fråga om livsmedel, läkemedel och medicinsk utrustning. FN-organen har ännu ingen permanent representation i Angola. Med hänsyn till behoven är de internationella hjälporganens verksamhet över huvud taget begränsad. Regeringen och SIDA kommer nu bl.a. på basis av delegationens rapport att se närmare på vilka möjligheter Sverige har att ge hjälp. I första hand kommer det att gälla de omedelbara försörjningsbehoven. Ungdoms och vuxenutbildningen, som herr Hellström nämner i sin interpellation, är en del av Angolas mer långsiktiga utveckling. Ett samarbete på detta område får därför anstå tills läget blivit mer stabiliserat och de akuta behoven har tillfredsställts.

Herr talman! Jag får tacka biståndsministern för svaret på min interpellation, vilket jag uppfattar som positivt. Det har skett stora förändringar i Angola sedan interpellationen lämnades för någon månad sedan. Den afrikanska enhetsorganisationen OAU har i förrgår upptagit folkrepubliken Angola som medlem i sin organisation, och MPLA behärskar nu otvetydigt merparten av landet och i stort sett också alla större städer. MPLA är en befrielserörelse, numera i regeringsställning, som under lång tid har arbetat på ett liknande sätt som FNL i Vietnam, Frelimo i Mogambique och PAIGC i Guinea-Bissau för att med ett kraftfullt civilt utvecklingsarbete få till stånd en social förbättring ute på landsbygden, ute i byarna. Det som dominerat det civila arbetet, samtidigt som man fått föra krig mot kolonialmakten, har varit skolor för barnen, förskolor, alfabetiseringskampanjer för vuxna. Man har försökt bygga upp —- med begränsade resurser — hälsostationer, små decentraliserade sjukvårdsstationer; vaccinationskampanjer har ingått i arbetet. Man har sakta försökt bygga upp bättre bättre levnadsvillkor för bybefolkningen och på det viset också kunnat praktiskt demonstrera vad friheten, självständigheten, skulle innebära —att det var ett annat samhälle det handlade om än det samhälle människorna levde i under det koloniala förtrycket. Sverige har gett bistånd under ett antal år till MPLA för just detta sociala reformarbete.

Det är givet att kriget är ett hot mot den bräckliga uppbyggnad, med små resurser, som man har haft av denna sociala struktur för den fattiga bybefolkningen på landsbygden. Läget i Angola tycks vara sådant, att döma av de olika rapporter man har sett under den senaste månaden, att det f. n. inte råder någon akut, direkt svältkatastrof — det har ju varit fallet så många andra gånger i krigets spår. Däremot tycks det råda svår undernäring i vissa områden i Angola. Sjukvårdsresurserna är också utomordentligt små. Det finns olika rapporter som har hävdat att det, efter det att portugiserna lämnade landet, skulle finnas kanske färre än 100 läkare där. Det är svårt att veta exakt vilka siffror som är riktiga, men detta torde ange storleksordningen. Jag tror att detta kan innebära att det fortfarande finns tid att förhindra att det uppstår just en sådan massvält som har inträffat i många andra sammanhang vid krig. Jag vill understryka att vi har möjlighet att hjälpa till att undvika massvält om insatser görs mycket snabbt — så snabbt att man kan förebygga att den akuta nöden verkligen inträder, och inträder i stora områden. Kan massvälten förhindras i Angola kanske inte heller grunden kommer att skaka för det arbete som har påbörjats i byarna, skolor för barnen, läsning och räkning för vuxna, hälsovård, vaccination och allt det andra som vi har talat om. I interpellationssvaret konstaterar statsrådet: ”Det största ansvaret för sjukvård, utbildning och försörjning av den krigsdrabbade befolkningen faller på MPLA:s egen administration.” Till detta kan nu läggas att MPLA , genom den senaste tidens utveckling av kriget, i dag helt klart kontrollerar merparten av Angola.

Självfallet blir också välgörenhetsorganisationernas arbete ett värdefullt komplement till det som kan göras från MPLA:s sida. I interpellationssvaret nämns att en delegation från SIDA och från UD nyligen har besökt MPLA och Angola och har inventerat de akuta hjälpbehoven. Jag fattar svaret så, att Sverige kommer att göra mycket kraftfulla insatser för att täcka behoven och handla snabbt på basis av vad den UD och SIDA delegation som just besökt MPLA kommit fram till. Jag uppfattar också svaret på det sättet, att regeringen så snart det är praktiskt möjligt kommer att vara beredd att lämna ett mera långsiktigt utvecklingsbistånd just för att man efter den akuta krisen skall kunna fortsätta att bygga upp en lokal social organisation på landsbygden, så att de fattiga folkgrupperna kan få drägliga livsvillkor genom hälsovård, utbildning och ett jordbruk som ger allsidig föda och goda utvecklingsmöjligheter för barn och vuxna.
Herr talman! Jag kan bekräfta mycket av det som herr Hellström beskriver i sitt inlägg när det gäller de stora behov som finns och de verkningar som kriget fört med sig i Angola. Det har klart redovisats i preliminärrapporten från den delegation som varit där. Man kan konstatera att kriget har resulterat i att hela byar totalförstörts, dammar och broar raserats, fabriker och plantager ödelagts, skolor och sjukhus satts ur funktion. Herr Hellström angav en siffra om antalet läkare i landet. Delegationen som varit där har fått den uppgiften att det nu finns ungefär 60 läkare mot tidigare 500 och ungefär 200 högstadielärare mot tidigare 5 000. Många i de här kategorierna var ju portugiser och har nu lämnat landet. Enligt delegationens rapport kan man konstatera att MPLA-regeringen är mycket angelägen om och satsar kraftigt på att få i gång den civila verksamheten i landet i form av försörjning med livsmedel, hälsovård och utbildning. När det gäller FN-organen, som ännu inte har någon verksamhet i Om Sveriges medlemskap i Världsbanken Angola, har vi fått besked om att en representant för UNICEF nyligen besökt Luanda för att med regeringen diskutera möjligheterna till bistånd.

Herr talman! Jag är tacksam för den komplettering som biståndsministern gav genom redovisningen av delegationens erfarenheter från platsen. Den redovisningen visar ju att det är på de områden där MPLA såsom befrielserörelse under kolonialkriget för ett antal år sedan önskade bistånd, nämligen utbildning, hälsovård, jordbruk, som MPLA nu såsom regering vill forsätta arbetet. Jag vill återigen understryka att jag instämmer med biståndsministern i att det är viktigt både att snabbt komma i gång med katastrofbistånd och att planera för det långsiktiga bistånd som statsrådet talade om.

Herr Måbrink har frågat mig hur långt Världsbanken kan gå i fråga om stöd till reaktionära regimer i sin långivning innan Sverige begär sitt utträde. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen tar klar ställning mot lånen till Chile. Juntans politik har på det rent ekonomiska planet varit katastrofal. Massarbetslöshet, svält och våldsam inflation har präglat utvecklingen sedan kuppen år 1973. Vi kan inte finna det rimligt att banken, som vägrade att stödja Allenderegeringens utvecklingsansträngningar, nu tycks ställa sig bakom juntans politik. Det senaste lånet godkändes av Världsbankens styrelse men med stöd av endast elva av tjugo styrelsemedlemmar. Drygt 40 96 av rösterna tog avstånd från lånet. Detta innebär att opinionen mot Världsbankens utlåning till Chile ökat betydligt. Det finns anledning sätta detta i samband med Sveriges aktiva engagemang i opinionsbildningen inom bankgruppen mot Världsbankslån till Chile. Man kan också förmoda att den växande kritiken leder till att bankledningen drar sig för att föreslå ytterligare lån till Chile. Det bör i detta sammanhang understrykas att några lån från IDA som får medel ur den svenska biståndsbudgeten inte har varit aktuella för Chile. Utvecklingen i vad gäller inställningen till lån till Chile bekräftar regeringens uppfattning att det är viktigt att vi kan göra vår röst hörd i de interna diskussionerna i Världsbanken. Detta ligger också, som jag ofta har haft tillfälle att påpeka, i linje med u-ländernas önskemål. Världsbanksgruppen är den utan jämförelse viktigaste internationella finansieringskällan för deras utvecklingsansträngningar med en årlig utlåning på ca 26 miljarder ktonor. Vi får räkna med att bankgruppen även i fortsättningen kommer att ha denna roll. Därför skall vi inte frånsäga oss möjligheterna att söka påverka och förbättra politiken i detta FN organ liksom i andra medlemmar av FN-familjen. Som medlem av en mellanfolklig organisation får vi emellertid då vara beredda att även godta beslut som vi själva inte kan ställa oss bakom. Storleken av våra fortsatta bidrag till IDA får, som jag har anfört i budgetpropositionen, vägas mot andra möjliga biståndsinsatser. Regeringens prövning har att utgå från hur målen för den svenska biståndspolitiken bäst främjas. Världsbanksgruppens och IDA:s utlåningspolitik blir självfallet av betydelse vid denna prövning liksom resultaten av arbetet på att öka u-ländernas inflytande över bankgruppens verksamhet.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för det snabba svaret på min interpellation. Det är oftast en fördel att debatten förs i nära anslutning till den händelse som föranlett interpellationen. Bakgrunden är, som jag redogjort för i interpellationen, de upprepade lånen till juntan i Chile, nu senast det på 33 miljoner dollar för ett par veckor sedan. Beslutet gäller bara ett i raden av lån som beviljats Chile sedan den demokratiskt valda Allenderegimen störtades hösten 1973. Enligt uppgifter förbereds redan nya lån. Trots ”massarbetslöshet, svält och våldsam inflation” sedan kuppen 1973 — för att citera ur statsrådets svar — anses alltså Chile mer kreditvärdigt i dag än landet var tidigare under Allenderegimen. Det är den enda möjliga förklaringen till det beviljade lånet —- om man utgår från att Världsbanksgruppen fungerar opolitiskt. Den attityden är naturligtvis bara en täckmantel för ett medvetet Om Sveriges medlemskap i Världsbanken Om Sveriges medlemskap i Världsbanken politiskt agerande från de länder som stöder Chilelångivningen. Det är inte nödvändigt att ägna mer tid åt den delen av svaret. Jag utgår från att vi är överens om att det bör finnas en överensstämmelse mellan Sveriges bilaterala och multilaterala biståndspolitik och att det är på den grunden som Sverige röstat mot lånet. Jag tolkar i varje fall följande mening i svaret på det sättet: ”Vi kan inte finna det rimligt att banken, som vägrade att stödja Allenderegeringens utvecklingsansträngningar, nu tycks ställa sig bakom juntans politik.” Resten av svaret ägnar biståndsministern främst åt att försvara den gamla kända regeringsståndpunkten att Sverige bör vara kvar i Världsbanken -— trots allt. Motiveringen är att det bara är möjligt att påverka internt som medlem. Medlet är alltså opinionsbildning i medlemskretsen. Enligt min uppfattning är den hållningen rimlig bara om man är beredd att sätta makt och handling bakom orden. Vad är då Sverige berett att göra på denna senare punkt? Jo — det sägs också i svaret — våra bidrag till IDA får ”vägas mot andra möjliga biståndsinsatser”. Detta är väl mer eller mindre att se som ett direktiv från den senast avhållna SAP-kongressen. Det svaret kan alltså innebära att biståndsinsatserna via den kanalen skärs ned. Men innebär svaret också att man är beredd att sondera andra multilaterala alternativ tillsammans med länder med ett liknande synsätt i biståndspolitiken som vårt? Den frågan har jag också ställt men inte fått något direkt svar på, såvida man inte kan tolka in något i den av mig citerade formuleringen. Eller är det alltså fråga om en renodlad nedskärning av anslagen och en omfördelning till bilateralt stöd som regeringen är beredd att pröva? Det som tidigare i dessa sammanhang ibland har nämnts är en vidareutveckling av FN:s kapitalfond — de diskussionerna har som bekant inte lett till särskilt konkreta resultat än — men det är också en fråga om politisk vilja och om huruvida man kan uppbåda intresse hos tillräckligt många länder i det sammanhanget. En ytterligare fråga är då vad Sverige har gjort eller är berett att göra på den punkten. Jag undrar också varför man skall utesluta omprövning av medlemskapet i gruppen — det är nämligen det som statsrådet gör. Eller uppfattar inte statsrådet detta som ett av de påtryckningsmedel som vi har? Jag tycker inte man bör använda den sortens hot i allmänhet, men i organisationer med en så uppenbart odemokratisk maktstruktur som Världsbankens tycker jag att den typen av aktioner är tillåtliga. Ett av de argument som ständigt återkommer angående Sveriges medlemskap i än den ena, än den andra organisationen — vilka ju ofta tillkommer med det uttalade syftet att tillgodose de rika ländernas intressen, ofta i motsats till u-ländernas — är att dessa u-länder vill att vi skall vara med i organisationen för att kunna föra deras talan. Ett sådant argument får inte utnyttjas för hårt. U-länderna är verkligen ingen homogen grupp; det går alltid att mobilisera någon som tycker så. Men det viktiga spörsmålet är: Vilket är egentligen deras alternativ? Det är på den punkten som jag menar att Sverige har helt andra förutsättningar än de flesta andra länder som är internationellt verksamma att arbeta för alternativ. Så länge det inte finns några alternativ måste u-länderna naturligtvis ”ta skeden i vacker hand”. Det fungerar ju på det viset. Det är inget sensationellt, och det är ingen nyhet. Jag tror det är en synnerligen viktig slutsats som de måste dra. Och när det dessutom tillkommer så uppenbara och klart uttalade strömningar som det har gjort på amerikanskt håll, där u-länderna fått veta, att uppför ni er inte väl, så kommer vi inte att stödja er i fortsättningen, kan vi ju börja fundera över vart vi egentligen är på väg i det internationella samarbetet. Det är klart att man då måste försöka anpassa sina egna metoder och medel till den sortens utpressningspolitik, och då är alternativvägen en sak som inte får lämnas oprövad. Därför är min slutsats att i samband med en prövning av våra insatser till IDA också frågan om medlemskap borde hållas öppen. Låt mig tillägga att jag inget hellre önskar än att gruppen skall fungera till u-ländernas bästa och biståndet komma folket till del i de länder som får detta bistånd, men jag tror det är litet för lättsinnigt att bara lita till opinionsbildning och växande kritik mot Chilelånen. I så fall borde väl reaktionen mot långivningen ha kommit till kraftfullt uttryck redan nu. Med förlov sagt är det inte de mest lättpåverkade länderna som det återstår att övertyga i den majoritet som bildades vid den senaste omröstningen — eller hur, fru Sigurdsen? Jag tror att det är väldigt olyckligt om vi inte med det snaraste kan få till stånd en ändring av beslutsstrukturen inom Världsbanken. Det har Sverige på ett förtjänstfullt sätt arbetat för, det är en självklar inställning i och för sig, men jag tycker ändå att det är värt att understryka. U-länderna och generalförsamlingen har vid upprepade tillfällen lagt fast samma krav. Nog finns det många länder som stöder den linjen - men det räcker alltså inte. Här vill jag närmast anknyta till min första fråga. Om man inte lyckas komma till rätta med beslutsstrukturen, finns det nämligen uppenbara risker för en annan typ av splittring än den som Sverige möjligen kunde åstadkomma genom att vara med om att arbeta fram ett alternativ, så att det finns en reell möjlighet att välja. Med detta ber jag än en gång att få tacka för svaret. Avslutningsvis vill jag bara erinra om den prövning av biståndet via Världsbanken som nu pågår och som statsrådet aviserat i budgetpropositionen. Jag tror att det skulle vara en fördel om resultatet av den prövningen redovisas för riksdagen tidigare än vad som där sägs, så att vi öppet kan diskutera också den frågan här. Den har ju ett intimt samband med den framtida svenska biståndspolitiken över huvud taget. Är fru statsrådet beredd att redovisa en sådan prövning inför riksdagen?
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Jag ansluter mig till fru Sigurdsens bedömning av förhållandena i Chile. Däremot anser jag, i motsats till biståndsministern, att det inte kan Om Sveriges medlemskap i Världsbanken Om Sveriges medlemskap i Världsbanken 170 råda något som helst tvivel om att Världsbanken helt ställer sig bakom fascistjuntans politik. På den punkten tycker jag att fru Sigurdsens svar är litet oklart; hon säger att Världsbanken nu tycks ställa sig bakom juntans politik, och det är ju litet diffust. Vilken är fru Sigurdsens uppfattning? Faktum är väl att Världsbanken helt ställer sig bakom den ekonomiska politik som juntan för? Den 26 maj förra året frågade jag fru Sigurdsen var gränsen går för fortsatt medlemskap i Världsbanken. Jag fick då följande svar: ”Sverige kan om vi är med i Världsbanksgruppen verka för u-länderna genom att arbeta för att förändra inriktningen av Världsbankens politik.” Vad har hänt sedan dess, fru Sigurdsen? Har politiken förändrats i Världsbanken? Har röstreglerna ändrats? Har ländervalet ändrats så att stödet till reaktionära regimer trängts tillbaka till förmån för mera progressivt inriktade länder? Hittills har Världsbanken gett fascisterna i Chile följande bidrag: i februari 1974 13,5 miljoner dollar, i maj 1975 20 miljoner dollar och i januari 1976 33 miljoner dollar. Om jag inte är alldeles felinformerad är det aktuellt med ytterligare ett lån på nära 50 miljoner dollar. Fortfarande är Indonesien, Brasilien och andra reaktionära regimer de stora låntagarna. Såvitt jag kan förstå har alltså ingenting positivt ägt rum i Världsbanksgruppens verksamhet. Det enda som nu fru Sigurdsen kan påvisa är att ungefär 40 96 av Världsbankens medlemmar tog avstånd från det senaste lånet till Chilejuntan. Bland dessa medlemmar var det ju flera som lade ned sina röster. Man skall kanske inte vara så optimistisk att man skall räkna in de länderna, som lade ned sina röster, som deltagare i motståndet mot lån till Chile. Biståndsministern tar som många gånger tidigare upp argumentet att några lån från IDA som får medel ur den svenska biståndsbudgeten inte har varit aktuella för Chile, och det är riktigt, såvitt jag förstår. Men vår kritik mot Sveriges medlemskap i Världsbanksgruppen är naturligtvis inte enbart betingad av lån till Chile. Hela Världsbankens politik är reaktionär, och dess stadgar och bestämmelser har inte ett dyft gemensamt med de principer som Sveriges riksdag har fastlagt för svensk biståndspolitik. Exemplet Chile är enbart en mycket klar bekräftelse på just Världsbanken som ett redskap för imperialistiska intressen — helt enkelt ett redskap för USA imperialismens makt och säkerhetspolitiska intres sen. De som försvarar medlemskapet brukar hävda att Världsbanken ger lån på vanliga kommersiella villkor, medan IDA ger krediter på s.k. mjuka villkor. Genom detta försöker man bevisa att bistånd till IDA i grunden skiljer sig från eventuella bidrag till Världsbanken. Så är det inte. IDA står nämligen för en kompletterande del av Världsbankens verksamhet.

Ett annat argument som Världsbankens försvarsadvokater i det här landet använder är att IDA skulle ha andra bedömningar än Världsbanken vid val av projekt.

Till denna s.k. sunda finanspolitik tvingas svenska skattebetalare medverka. Fru Sigurdsen försöker i sitt interpellationssvar jämställa Världsbanken/IDA med övriga FN-organ, alltså tillhörande FN-familjen. Detta är inte hela sanningen. Världsbanken skiljer sig väsentligt från övriga FN-organ eftersom den självständigt finansierar sin verksamhet genom upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Dessutom skiljer sig banken från övriga FN-organ genom sin politik och sina röstregler. I FN-organen tillämpas den demokratiska röstregeln ett land, en röst. I banken bygger ju röstregeln på hur stort kapital varje land satsar.

Detta bekämpades ju av arbetarrörelsen på den tiden här i landet men inte på det sättet att representanter för arbetarrörelsen gick in i högerorganisationen utan genom att arbetarrörelsens representanter bekämpade detta slags politik i sina egna demokratiska organisationer. Fru Sigurdsen anför ytterligare ett argument för att Sverige skall stå kvar som medlem i banken. Jag citerar ur interpellationssvaret: ”Som medlem av en mellanfolklig organisation får vi emellertid då vara beredda att godta beslut som vi själva inte kan ställa oss bakom.” Detta tycker jag är helt häpnadsväckande. Finns det då ingen gräns för medlemskap i mellanfolkliga organisationer? Och finns det inte möjlighet att ge bidrag till andra internationella organisationer som är inriktade på att stödja u-länderna och som har stadgar och bestämmelser som mera stämmer överens med dem som gäller för svensk biståndspolitik? Jag vill hävda Om Sveriges medlemskap i Världsbanken Om Sveriges medlemskap i Världsbanken att FN:s kapitalfond är det organ som Sverige skall medverka till att effektivisera. Det kan ske enbart genom att medlemskapet i Världsbanksgruppen upphör eller genom att bidraget skärs ner kraftigt och överförs till FN:s kapitalfond.

Herr talman! Både herr Olof Johansson i Stockholm och herr Måbrink talade om att vi måste skapa andra alternativ när vi satsar våra pengar - inte bara vända oss till Världsbanken/IDA. Av herr Johanssons anförande framgick klart — och jag tyckte att också herr Måbrink var av den meningen — att vad som i det sammanhanget avsågs var multilaterala kanaler. Man hänvisar till FN:s kapitalfond som en möjlighet. Men som jag sade har Världsbanken i dag möjligheter att låna ut pengar till ett belopp som rör sig om 26 miljarder på ett år, medan resurserna i FN:s kapitalfond f. n. rör sig om ungefär 36 miljoner. Det är alltså inte något alternativ i dag. Vi har höjt våra anslag i årets proposition från 10 till 15 miljoner till kapitalfonden, och om jag minns rätt ligger vi med den blygsamma satsningen ganska högt, om vi jämför oss med andra länder. Den kritik som både herr Johansson och herr Måbrink riktade mot Världsbanken kan jag och regeringen i stort sett instämma i. Båda talarna tyckte att regeringen i olika sammanhang har arbetat riktigt i sina försök att påverka Världsbankens politik, men möjligheterna där är naturligtvis begränsade. Det räcker inte, sade herr Johansson, att lita till den kritik som växer fram när t.ex. lånen till Chile behandlas i Världsbanken. Jag tycker dock att denna växande kritik är mycket värdefull, och jag tror inte att det har varit oväsentligt att Sverige inom Världsbanksgruppen har fört denna aktiva politik i samråd med andra länder. Det skall vi naturligtvis också fortsätta med. När det sedan talades om att försöka finna andra kanaler framhölls skillnaden mellan FN-systemets struktur och Världsbanken, och den skillnaden känner jag naturligtvis till. Men man får i sammanhanget inte glömma att alla universella organisationer — det är visserligen en viss skillnad på vilka som är medlemmar i FN och i Världsbanken, men vi kan ju ändå kalla dem alla för multilaterala världsorganisationer — ger hjälp även till sådana länder som vi kanske i vår direkta biståndspolitik inte skulle välja ut som mottagarländer. Jag tänker här t.ex. på UNDP, alltså FN:s utvecklingsprogram, inom vars ram kapitalfonden finns. Och då ligger det i systemets universalitet att vi får vara med och ställa oss solidariska bakom sådana beslut. Om vi ser på FN:s verksamhet — vare sig det gäller UNDP eller UNICEF, alltså FN:s barnfond — skall man finna att medel går därifrån också till länder, bl.a. till projekt i Chile, som vi ju inte skulle samarbeta direkt med. Men det ligger som sagt i det universella arbetet i sådana här organisationer att vi inte kan säga att de pengar som vi satsar till de internationella biståndsorganisationerna bara får gå till de och de länderna. Vad sedan gäller IDA, så missar jag aldrig ett tillfälle att försöka lägga saker och ting till rätta, herr Måbrink. Jag påstår inte att man här i riksdagen inte har klart för sig hur biståndssatsningarna går till, men man möter så ofta missuppfattningar när det gäller Sveriges satsningar på IDA. Vid samtal och diskussioner ute i landet finner man ofta att människor tror att de skattemedel som Sverige ger till IDA också går till Chile. Man har inte klart för sig att Chile är ett land som inte får IDA-krediter. Jag hoppas, herr Måbrink, att vi skall kunna hjälpas åt att försöka få bort sådana direkta missförstånd som förekommer i den debatten. Herr Måbrink talar om IDA:s bedömningar när det gäller valet av projekt. Jag har inte fört någon sådan diskussion. Men det är säkerligen liknande bedömningar som görs. Men IDA:s verksamhet avser en annan grupp länder än Världsbankens, nämligen länder som har en bruttonationalprodukt under en viss nivå. Vi kan inte komma ifrån att IDA ger krediter på mycket mjukare villkor än de som gäller för de traditionella Världsbankslånen. Jag har i interpellationssvaret sagt att vi får avvakta de förhandlingar som nu påbörjats om den femte påfyllnaden av IDA. Det arbetet har nyss börjat. Det har varit, om jag minns rätt, en eller kanske två överläggningar. Det finns i dag, herr Johansson, ingenting att redovisa. När det finns möjligheter därtill lovar jag att ge en redovisning till riksdagen. När herr Måbrink försökte skildra arbetarrörelsens kamp för att förändra samhället gjorde han en egendomlig jämförelse. Han sade att arbetarrörelsens medlemmar ju inte gick in som medlemmar i högerpartiet för att förändra samhället. Nej, herr Måbrink, det gjorde de inte. Det är riktigt, som herr Måbrink säger, att arbetarrörelsen verkade inom sina egna demokratiska organisationer för att förändra samhället. Man har gjort det på demokratisk väg inom sina egna organisationer, via riksdagsarbetet och inom de politiska och fackliga organisationerna. En av huvudorsakerna till att jag och regeringen tycker att vi skall vara med i Världsbanksgruppen är just att vi då kan försöka påverka inriktningen och arbeta för en förändring. Vad är det för förändringar som skett sedan den 26 maj förra året, som jag tror det var herr Måbrink nämnde? Det är klart att det inte har skett några revolutioner under tiden sedan dess. Men jag tror att jag vid tidigare tillfällen har redovisat att man i de projekt som stöds via Världsbanken kan spåra en inriktning mot mer mångsidig landsbygdsutveckling och en mer social inriktning av de olika insatser som lånen går till. Och jag tycker inte att det är oväsentligt att vi med vår kritik har kunnat få till stånd ett starkt motstånd mot lånen till Chile. Herr Johansson sade att olika u-länder har olika inställning till Världsbanken och att det alltid finns något u-land som kan stå upp och säga: Vi slår vakt om Världsbanken. Jag vill då redovisa att det finns klara uttalanden som visar u-ländernas inställning till Världsbanken och IDA. Den framgår t.ex. av den resolution som antogs av den sjunde extra generalförsamlingen. Där sade man att det var ett angeläget behov att Om Sveriges medlemskap i Världsbanken Om Sveriges medlemskap i Världsbanken väsentligt öka Världsbanksgruppens resurser och särskilt IDA:s. Vid generalförsamlingen i höstas antogs, just på u-ländernas initiativ, en resolution om en ökning av IDA:s resurser. Förslagsställare var bl.a. Bangladesh, Etiopien, Indien, Kenya, Pakistan och Sri Lanka. De uppmanade just givarländerna att stödja IDA:s femte påfyllnad. Jag kan också nämna att u-länderna i den lista de har överlämnat till en sammankomst som just nu pågår i Paris, den s.k. dialogen, också har tagit upp frågan om en ökning av. IDA:s resurser. Slutligen skulle jag vilja kommentera några synpunkter på Sveriges agerande gentemot Världsbanken och IDA som president Nyerere i Tanzania vid ett tillfälle uttryckt. Han säger att han är mycket till freds över Sveriges press på Världsbanken när vi försöker göra dess politik mer liberal och Världsbanken mindre konservativt politiskt orienterad i sin verksamhet. Han säger också att han är angelägen om att IDA:s resurser skall ökas och att om Sverige som ett led i sin kampanj för mänsklig solidaritet skulle skära ned sina bidrag till IDA, skulle andra länder vara glada över att få följa Sveriges exempel genom att minska sina bidrag. Men de medel som dessa länder på så sätt sparade skulle inte ställas till de fattiga ländernas förfogande genom andra kanaler och med all säkerhet inte på bättre villkor än de som IDA nu erbjuder. Nyerere säger också att försök från progressiva länders sida att öva påtryckningar genom att minska IDA:s resurser skulle leda till en minskning av de belopp som ställs till de fattigas förfogande på jämförelsevis hyggliga villkor och tillfredsställa de mer reaktionära bland de rika regeringarna. Med den här sista kommentaren, i vilken jag har redogjort för synpunkter som framförts av president Nyerere i Tanzania, vill jag säga till bl.a. herr Måbrink att vi, och väl även herr Olof Johansson i Stockholm, fäster stort avseende vid vad u-länderna säger i detta sammanhang. Jag tycker att jag med dessa exempel, både dem som jag anförde från olika internationella sammankomster och uttalandet av Nyerere, har påvisat att det finns en stark samling hos u-länderna för en ökad satsning på IDA.
Herr talman! Fru Sigurdsen säger att IDA riktar sig till en annan krets av länder än vad Världsbanken gör. Om jag inte är fel underrättad var IDA:s största kunder år 1974 tre fascistiska regimer, nämligen Bolivia, Haiti och Honduras. Fru Sigurdsen säger också att den jordbrukspolitik som IDA satsar på är positiv. Är den det? Vad är det för jordbruksprogram som man satsar på? Är det inte på ett exportinriktat och kommersiellt jordbruk? Ett sådant jordbruk - med sockerfabriker, kaffefabriker osv. — är det verkligt stora problemet för u-länderna. Det innebär att man lägger beslag på jord för att producera och exportera dessa varusorter i stället för att satsa på sådana jordbruksprojekt där jorden kan användas för att ge mat åt alla de svältande. Sedan säger fru Sigurdsen: Även FN-organ ger ju bistånd till länder som vi inte skulle stödja. Ja, det är nog riktigt, men jag tror ändå att FN är mycket återhållsam i fråga om att ge bistånd till utpräglat reaktionära regimer — det finns en markering från FN:s sida när det gäller vissa sådana länder. Men det viktigaste är fortfarande att FN-organen har en demokratiskt uppbyggd organisation medan Världsbanken och IDA har en odemokratiskt uppbyggd organisation. Det är en oerhört viktig och avgörande fråga. Det finns 26 miljarder i Världsbanken och IDA och 36 miljoner i FN:s kapitalfond, säger fru Sigurdsen. Ja, det är riktigt. Men jag tycker att Sverige här skulle kunna ta det första steget för att se till att man ökar tillgångarna i FN:s kapitalfond. Många andra länder skulle kanske sedan följa det exemplet. Någon måste ta initiativet, och jag tycker att Sverige borde göra det. Det går, efter vad jag förstår, att utveckla FN:s kapitalfond så att det blir möjligt att använda den i stället för Världsbanken och IDA.
Herr talman! Vi är naturligtvis överens om att det i dag inte existerar något realistiskt alternativ. Det visar bl.a. den jämförelse som fru Sigurdsen gör och som vi alla är medvetna om: 26 miljarder kronor i Världsbanken och 33 miljoner i FN:s kapitalfond. Det är just därför vi frågar om detta från svensk synpunkt kan vara en rimlig relation, och det är därför som Sverige i olika sammanhang borde försöka få även andra stater som är missnöjda med Världsbankens sätt att fungera som biståndsorgan att ställa upp en ändrad fördelning. Det är på det sättet ett realistiskt alternativ måste byggas upp. Innan man har ett realistiskt alternativ begriper jag utmärkt väl att inga u-länder öppet uttalar sig kritiskt mot den som de måste ta emot pengar av. Av vilken anledning skulle de göra det? Det är också därför jag säger att Sverige här har en mycket viktig roll, eftersom vi inte har detta beroende. Det är därför Sverige därför måste agera på det internationella planet utöver det att vi försöker ändra maktstrukturen inom Världsbanken. I formuleringen i interpellationssvaret att fortsatta bidrag till IDA får ”vägas mot andra möjliga biståndsinsatser” tolkar jag in möjligheter till en nedskärning, men fru Sigurdsens senaste inlägg visar att denna möjlighet är i högsta grad villkorlig. Jag delar uppfattningen att om detta raserar möjligheterna att få bidrag från andra rika länder, så är det naturligtvis ingen framkomlig väg. Men det talar också för att man håller även andra alternativ öppna. Det är i varje fall min grunduppfattning att man bör satsa på alternativ utan att för den skull utesluta möjligheten att ompröva medlemskapet. Jag förstår att vi på den punkten inte kan komma till några öppningar i den här diskussionen, den regeringspolitiken är så pass gammal och rotad att jag förstår att den inte ändras i en hast. Bakgrunden för mig är att det kan uppstå komplikationer vilken väg man än väljer för att uppnå påtryckningar, och därför bör man hålla Om Sveriges medlemskap i Världsbanken Om Sveriges medlemskap i Världsbanken olika alternativ öppna. Sedan skulle det i och för sig vara intressant att gå in på en jämförelse mellan Världsbankens deklarationer om biståndspolitiken och hur det ser ut i verkligheten. Jag skall emellertid inte göra det, eftersom jag inte ställt någon fråga på det området.

Det är alltså inte en anmälan i budgetpropositionen att regeringen biträtt den femte påfyllnaden som jag är intresserad av — regeringens anmälan därvidlag känner vi redan till. Vad jag är intresserad av är att vi i riksdagen får en realdiskussion och inte bara en redovisning av redan slutna avtal. Först på det sättet kan vi få en saklig och grundlig diskussion och välja de alternativ som då står till buds. Jag hoppas att dessa alternativ är många, eftersom det har betydelse för möjligheterna att få ut någon effekt. Syftet med detta är naturligtvis att försöka ändra den politik som Världsbanken hittills har bedrivit i förhållande till Chile. Sedan delar jag naturligtvis uppfattningen att kritiken mot Världsbanken är viktig — denna debatt är en del i den — och att den kommer att öka. Men jag vågar inte enbart lita på detta. Chansen härtill har funnits tidigare. Jag har i min interpellation redovisat hur många gånger som banken har beviljat lån efter kuppen 1973.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Måbrinks andra inlägg i debatten där han säger att FN-organen också kan tänkas ge bidrag till länder som för en reaktionär politik, men det är ändå inte så ofta, och FN är en demokratisk organisation. Herr Måbrink byggde mycket av sitt anförande på att Chile är ett reaktionärt land och att vi solidariserar oss med de reaktionära krafterna om vi stannar kvar i Världsbanken. Han utsträckte detta resonemang till Indonesien och några länder till. Om detta, som herr Måbrink ägnade mesta tiden av sitt inlägg åt, är principen, hur skall vi då se på FN? Det är ju faktiskt så att FN har givit bidrag till s.k. reaktionära länder, i vissa fall t.o.m. mer än Världsbanken. FN har genom UNDP givit bidrag direkt till Saigonjuntan. Det har inte Världsbanken gjort. Världsbanken försökte, men bl.a. genom svenska påtryckningar uppsköts lånet under så lång tid att det till slut överspelades av verkligheten i och med att FNL befriade Sydvietnam. På vilket sätt vill herr Måbrink betrakta det stöd som FN -— där vi är med — gav till Saigonjuntan? Anser herr Måbrink att han själv och hans parti genom herr Måbrinks plädering för ökade FN-insatser har solidariserat sig med Saigonjuntan? Jag tror inte det. Men det är precis den argumentationen han riktar mot oss andra här i kammaren, i fråga om Chile. Man måste välja en konsekvent argumentationslinje. Både herr Måbrink och herr Olof Johansson i Stockholm har, om jag inte missförstått deras inlägg i andra sammanhang, talat rätt mycket om att Sverige aktivt måste arbeta för den s.k. nya ekonomiska världsordningen, att det är av fundamental vikt att vi går in i den diskussion och stöttar u-ländernas krav. Det är bara det att just inom ramen för den nya ekonomiska världsordningen har, såvitt jag vet, samtliga u-länder ställt kravet att vi skall demokratisera Världsbanken. Man har inte ställt kravet att vi skall gå ur Världsbanken utan att Världsbanken skall demokratiseras. Då tycker jag att man ändå måste fråga herr Olof Johansson på vems villkor vi skall diskutera den nya ekonomiska världsordningen. Det jag har hört av den debatten under det år den pågått har klartgjort att inriktningen varit att vi skall lyssna till u-ländernas röst. Vi skall se efter hur det svenska samhället skall kunna anpassas till u-ländernas krav. Nu har u-länderna samfällt, inom ramen för den nya ekonomiska världsordningen, krävt att Värdsbanken skall vara kvar, men demokratiseras. Då säger herr Olof Johansson: Det där skall vi inte bry oss så mycket om för det är inte så konstigt att u-länderna inte är kritiska mot den hand de får pengar av. Men det är väl egentligen ingenting annat än en förmyndarmentalitet. Skall vi alltid säga till de fattiga i världen: Vi tar inte era argument riktigt på allvar för ni har för litet pengar. Ni är alltför beroende av de mäktiga organisationerna, ni har inte en fullvärdig röst. Det var just en fullvärdig röst vi talade om förut. Om man demokratiserar de internationella organisationerna innebär det väl inte bara en man en röst, det innebär väl också att man skall lyssna på varje röst så att varje nations inlägg är likvärdiga vid diskussionerna. Vi får inte klassa ut u-länderna från början. Startar vi med den förmyndarmentaliteten står vi mycket illa rustade för att fortsätta den diskussion som jag vet förekommit både i herr Måbrinks och herr Olof Johanssons parti om den nya ekonomiska världsordningen. Slutligen ser det väl inte ut som om de krav som ställts av herr Olof Johansson när det gäller kapitalfonden på något sätt är annorlunda än de som tagits upp av regeringen och framför allt av utrikesutskottet i förra årets behandling av den här frågan. Där finns, såvitt jag förstår, ingen oenighet mellan oss. Det är bara det att när herr Olof Johansson inleder den här debatten med att säga att det inte bara krävs att Sverige har en viss inställning utan att det också krävs att vi bidrar med en aktiv opinionsbildning i medlemskretsen inom Världsbanken och att var och en tar sitt ansvar och arbetar aktivt, då skulle jag vilja säga att det kanske inte heller vore så dumt med litet aktiv opinionsbildning i Världsbanksfrågan inom centerpartiets egen riksdagsgrupp.
Herr talman! Det finns inte så mycket att tillägga. Herr Hellström har bemött mycket av det som herr Måbrink har tagit upp. Om Sveriges medlemskap i Världsbanken Om Sveriges medlemskap i Världsbanken Jag tycker att det var milda tongångar i inläggen av herr Måbrink och herr Olof Johansson i Stockholm. Ni talar än en gång om Världsbankens odemokratiska struktur och ställer den mot FN:s struktur. Jag tror inte att vare sig jag eller kammaren behöver den informationen. Vi känner till detta. Det gäller i stället vår möjligheter att fortsätta att förändra den struktur som Världsbanken har. Vi är också ganska överens om att kapitalfonden inte är något alternativ i dag. Men uppmaningen här var att ta initiativ. Jag kan försäkra herrarna att vi gör det. Vi försöker att aktivt verka för att få också andra länder att satsa på FN:s kapitalfond eller andra multilaterala vägar som kan komma att vara öppna. Vi är helt överens om detta. Jag tror att det var herr Johansson som sade att Sverige har en viktig roll utöver detta att försöka förändra Världsbankssystemet. Jag fattar det att vi skall fortsätta att tillsammans med u-länderna försöka förändra strukturen på Världsbanken samtidigt som vi skall verka för att finna andra alternativ för att förmedla pengar multilateralt. Jag är helt överens med er båda om det.
Herr talman! Jag har hört herr Hellström i fem eller sex år tala om att vi skall verka i Världsbanken för en demokratisering. Det är samma grammofonskiva som vevas nu. Jag vet inte hur många gånger jag har hört den. Men, herr Hellström, vad har hänt under dessa fem år? Har det skett en demokratisering? Har det blivit en mera progressiv inriktning av Världsbankens politik? Har det blivit det? Det har det inte — det är mitt svar på frågan. Och jag tror inte att herr Hellström kan ge något annat svar heller. Under alla de år som ni har stått här och pratat om demokratisering och förändring av Världsbanken har det inte skett någon förändring till det bättre. Det har blivit en mer reaktionär inriktning av Världsbankens politik. Det är förhållandet. Sedan frågar Mats Hellström hur kommunisterna och Måbrink kan stå och tala om FN som ett bättre organ att arbeta inom — FN ger ju pengar till Saigonjuntan. Ja, vi är självklart inte överens om det bidraget. Och vi är medvetna om att man fortfarande kan ifrågasätta mycket i FN:s politik. Men, Mats Hellström, genom att u-länderna har fått ett ökat inflytande i FN och genom att FN har demokratiska beslutsregler så menar vi — om man ser framåt — att FN är ett vettigt och demokratiskt alternativ för u-länderna — men absolut inte Världsbanken med de röstregler den har. Så stort inflytande som i FN kommer aldrig USA att tillåta u-länderna att få på Världsbankens politik. Det är illusioner att tro något sådant, Mats Hellström.
Herr talman! Fru Sigurdsen sade att vi har använt milda tongångar. Jag hoppas att det gällde både mitt första och mitt andra inlägg. Jag har ingen anledning att söka strid i de här frågorna. Jag vill bara diskutera dem, och jag tycker att de är värda en diskussion i opinionsbildande syfte, herr Hellström. Jag tror inte att vi får släppa dessa frågor även om vi nu märker litet grand av en förändring hos några länder. För den skull skall vi inte ägna oss åt demagogiska trick i den lägre skolan, herr Hellström. Det är inte fråga om någon förmyndarmentalitet när jag talar om att u-länderna inte i FN öppet säger —- under krav om samstämmighet i besluten - det som man kan tala med vem som helst av dem om annars. Den erfarenheten tror jag att herr Hellström också har gjort. Här gäller helt enkelt att finna de bästa metoderna för att nå framgång — och någon framgång har vi hittills inte sett konkret. Därför måste den här debatten fortsätta. Tyvärr fick jag inget svar av fru Sigurdsen på min sista fråga, i vilken form prövningen av våra ställningstaganden visavi IDA kommer att redovisas för riksdagen.
Herr talman! Nu gör sig herr Måbrink lustig över att den här frågan varit aktuell i sex år. Han säger att vi har pratat här i kammaren i sex år om demokratisering av Världsbanken och frågar: Vad har hänt? Jag trodde faktiskt att någon form av marxistisk skolning ingick i herr Måbrinks bakgrund. Det har tagit hundratals år att demokratisera enskilda nationer. Att då i ett mellanfolkligt samarbete betrakta fem sex år som en så lång tid att det närmast skulle vara löjeväckande att upprepa kraven under hela den tiden är att ha en mycket egendomlig syn på maktrelationerna i världen och på hur lång tid det tar att förändra maktförhållanden. Det intressanta är att vi nu står inför en viss förändring av maktförhållandena i världen. Den går visserligen sakta — det här är ingenting som tar vare sig fem eller sex år, skulle jag tro, det kanske tar 20 eller 30 år. Men förändringen är skönjbar; den innebär just att i vart fall stora grupper länder i tredje världen — och inte bara oljeländerna — har skaffat sig en starkare förhandlingsposition gentemot industriländerna, såväl USA som Västeuropa och Sovjetunionen, och att u-länderna nu gör sig hörda från en starkare maktposition och förhandlingsplattform än tidigare. Det, menar jag, är en förskjutning som vi skall ta på allvar. Då skall vi också ta på allvar när u-länderna inom ramen för den nya ekonomiska världsordning som de kräver skjuter fram, som ett av sina främsta krav, demokratiseringen av Världsbanken. U-länderna har inte så att säga slängt med det här kravet litet vid sidan om — det är ett av deras huvudkrav inför den nya ekonomiska världsordningen. Då skall vi ta det på allvar, särskilt om vi önskar att maktrelationerna i världen Om Sveriges medlemskap i Världsbanken 180 skall förändras i den riktning u-länderna krävt genom denna världsordning.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Svaret är inte någon djuplodning i dessa i och för sig ytterligt intressanta problem med stark syftning in i framtiden, utan det är ett närmast ganska schablonmässigt interpellationssvar. Något annat var kanske inte att vänta, eftersom branschen inte befinner sig i någon direkt katastrofsituation. Men jag vill betona att problemen är mycket intressanta och delvis av ganska allvarlig natur. Återvinning av råvaror har försiggått ganska länge. Skrothandeln i modärn tid har verkat i ett hundratal år, men man har tidigare inte varit särskilt uppmärksam på hanteringen. Utövarna har inte haft särskilt hög social status och det har väl inte rört sig om affärer i någon betydande storleksordning. Energikrisen i världen har emellertid inte bara i vårt land utan i hela den industrialiserade västvärlden helt plötsligt ställt dessa företag i blickpunkten. Återvinningsindustrin och de som utövar denna viktiga hantering kommer säkerligen att få en alltmer ökad betydelse. Jag är, herr talman, övertygad om att inom en ganska nära framtid kommer återvinningsindustrin att vara kanske den viktigaste av alla våra industrier, därför att världens tillgångar på ändliga råvaror håller på att snabbt ta slut. Tidpunkten kan förskjutas litet framåt, men man ser klart att den tid närmar sig då de ändliga råvarorna börjar komma på upphällningen. Därför får den här branschen en ständigt ökad betydelse och därför bör den bli föremål för ökad uppmärksamhet från statsmakternas sida. All återvinning, herr talman, är viktig. Om man skall göra något slags gradering får man säga att den är viktigast i de branscher som arbetar med att återvinna just ändliga råvaror. Det är naturligtvis också mycket viktigt att kunna återvinna råvaror inom t.ex. papperssektorn och näraliggande områden, men där är ändå själva grunden en råvara av icke ändlig natur som ständigt återskapas. När det gäller de ändliga råvarorna och återvinningen på det området kommer järnskrot av naturliga skäl i blickpunkten, eftersom verkstadsindustrin är den största inte bara i det här industrilandet utan i de flesta industriländer. Järn och stål utgör f. ö., som alla vet, fundamentet för industriella aktiviteter över huvud taget. För att tala om just det som interpellationen närmast tar sikte på, återvinningen av järnskrot, är det som vanligt — det är intressant att notera — de mindre företagen som spelar en utomordentligt viktig roll.

Det är den ordning som sedan länge råder i vårt land. De som ansvarar för denna lagring är, som jag nyss påpekade, storföretagen i branschen, nämligen järnbruken. De verkställer uppköp, mottagning och lagring av skrotet via ett särskilt av dem gemensamt ägt företag som heter Järnbruksförnödenheter. Denna struktur är uppenbarligen en av huvudgrunderna till att det råder exportförbud, sedan slutet av 1920-talet, just på järnskrot. Det har varit en nödvändig del i själva uppbyggnaden av systemet för att det skulle kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Det finns självklart andra motiv också till exportförbud, men det här förhållandet är uppenbarligen ett av de viktigare momenten. Såväl leverantörerna av järnskrot, av vilka majoriteten just är småföretag, som framför allt samhället, herr talman, har emellertid rätt att ställa allt större krav på att systemet fungerar utan störningar. Så har inte varit fallet. Handelsministern bekräftar i sitt svar de svårigheter att motta järnskrot, som bruken har haft, huvudsakligen under 1975, men delvis också under slutet av 1974, men anser att dessa svårigheter är konjunkturbetingade och av övergående natur. Herr talman, även jag hoppas att så är förhållandet och att det är den rätta förklaringen, men jag är inte lika säker på den saken. Svårigheterna i det här avseendet kan i varje fall även bero på en osmidighet i systemet och på att bruken inte har förutsett vilken situation som skulle kunna uppstå till följd av att de inte i tid har skaffat sig kapacitet att ta emot överskott på skrot. Detta kan vara en orsak till svårigheterna, herr talman, men jag påstår det inte. Jag tror emellertid att det finns anledning att följa upp och närmare ta reda på hur det egentligen förhåller sig. Något som tyder på att det kan ha varit en otymplighet i systemet, ett bristande förutseende hos Järnbruksförnödenheter, är att bruken under 1974/75 verkställde en betydande import av järnskrot, enligt vad jag minns från USA eller Sovjet. Den importen blev, med hänsyn till de svenska leverantörernas möjlighet att leverera skrot, klart överdimensionerad. Härigenom uppstod också lagringssvårigheter, som handelsministern har påpekat i sitt svar. Herr talman, det är omöjligt att i dag utreda vilken orsak som väger tyngst i detta sammanhang. Men en sak vill jag slå fast. Jag utgår nämligen från att handelsministern delar min uppfattning att man i fortsätiningen bör försöka undvika sådana här störningar.

Jag tycker det är ganska självklart att man fortsättningsvis bör förfara på det sättet, eftersom störningar uppträtt. En parallell till brukens svårigheter kan man finna på ett annat mycket viktigt återvinningsområde, nämligen pappersavfallet. Handelsministern pekar på att ”regeringen med stöd av kommunala renhållningslagen numera kan ålägga kommunerna viss skyldighet beträffande återvinning och omhändertagande av pappersavfall”. Vi vet att man har betydande lagringssvårigheter inom detta område. Det är en illustration till att det kan bli nödvändigt att närmare titta på förhållandena i sin helhet för att få systemet att fungera störningsfritt. Handelsministern säger slutligen att han anser att några åtgärder f. n. inte är påkallade. Jag kan ansluta mig till den uppfattningen, men jag utgår från att om störningar av den natur som har varit — och kanske även av mera oroväckande natur — skulle uppstå i fortsättningen är detta område, återvinningsområdet, av ett så betydande intresse för samhället att samhället inte kan undgå att närmare undersöka vilka åtgärder som i så fall eventuellt skall behöva sättas in.
Herr talman! Den marknad som interpellationen angår är en rätt särpräglad marknad. Här gäller ju inte den vanliga frihandelsprincipen, utan tvärtom håller sig alla länder utom USA med exportförbud på skrot. Dessutom är handeln med skrot i vårt land reglerad genom kartellavtal, som huvuddelen av de svenska järnbruken har träffat. Det är klart att detta är ett säreget system, som är betingat av alldeles speciella förhållanden. När det gäller exportförbudssidan är att märka att det bara är ett enda land som säljer skrot fritt, nämligen USA. I övrigt är exportförbud regel. Skulle vi upphäva förbudet och därmed i och för sig underlätta avsättningen av skrot, skulle det i gengäld kunna leda till att den stabila och rätt låga prisnivån i Sverige inte längre skulle kunna bestå. Med tanke på den internationellt sett mycket höga andel av vår stålproduktion som baseras på skrot skulle detta kunna få allvarliga konsekvenser. När det gäller den andra biten i regelsystemet på den här marknaden, nämligen kartellavtalen, har de prövats av NO som har funnit att de inte medför några samhällsskadliga verkningar. Nu medger jag att det tillfälligtvis har uppkommit svårigheter här. Skulle de svårigheterna fortsätta eller liknande svårigheter dyka upp i framtiden, får vi se på problemet igen, men det är inte så lätt att ändra marknadens struktur.
Herr talman! Jag får understryka vad handelsministern sade beträffande redovisningen av fakta i detta sammanhang. Det är en hård reglering i den här branschen, det är ett säreget system och det ligger kartellavtal i botten. Jag har inte gjort några värderingar beträffande detta, herr talman, utan jag bara noterar att så fungerar det hela. Jag hoppas att handelsministern inte har missförstått mig vare sig när det gäller innehållet i min interpellation eller när det gäller vad jag sade i mitt förra anförande. Jag har inte krävt hävande av något exportförbud; det framgår inte på något sätt vare sig av interpellationen eller vad jag nu har sagt. Jag har bara sagt som en ren förklaring till stockningen att den i sin tur är beroende av det säregna systemet, vilket i sin tur har exportförbud som en ganska väsentlig ingrediens. Men jag har varken krävt eller tänker kräva hävande av det gällande exportförbudet. Det är uppenbart att vi får fortsätta med det här säregna systemet, som handelsministern kallade det, med kartellavtal och annat — i varje fall tills vidare. Jag är också medveten om att NO har prövat kartellavtalet men inte funnit anledning till ingripanden, men jag upprepar vad jag nyss sade och som handelsministern uppenbarligen är överens med mig om: Skulle störningar i fortsättningen uppstå oftare och i högre grad än som nu har redovisats, då kan inte samhället frånsäga sig ansvaret att se närmare på dessa saker. Är regeringen, såsom handelministern säger, beredd att se på dem, kommer självfallet också vi på vår sida vara beredda att vara med.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat mig vilka principer som ligger till grund för beslut om storleken på en upplaga av ett statligt betänkande. För att ett betänkande skall få tryckas i t.ex. serien Statens offentliga utredningar behövs tillstånd av chefen för det departement som utredningen sorterar under. Enligt de anvisningar som gäller skall ansökan om tryckning göras efter samråd med LiberFörlag/Allmänna förlaget och med departementets kontaktman för SOU-ärenden. Vid detta samråd söker man göra en så säker beräkning av upplagan som möjligt. Man räknar fram det antal exemplar som behövs för remissbehandlingen, för försäljningen, för departementets eget behov och för de myndigheter och andra som enligt särskilt beslut har rätt att få friexemplar av alla betänkanden i SOU-serien. Kan upplagans storlek inte beräknas närmare bör första upplagan av ett betänkande i SOU-serien begränsas till 3 000 exemplar. Samtidigt som departementschefen medger att tryckning får ske, bestäms hur stor upplagan skall vara. De anvisningar som jag nu har redogjort för finns intagna i den Handledning i administrativa frågor för kommittépersonal som departementens organisationsavdelning har gett ut och som tillställs alla utredningar. Skall jag försöka att kort sammanfatta hur systemet hittills har fungerat i praktiken kan jag säga att upplagorna snarare har varit för stora än för små.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Peterson för svaret på min fråga. Min utgångspunkt då jag frågade var att det finns mycket gott att säga om det statliga utredningsväsendet och dess produkter SOU-betänkandena. Men jag är också medveten om de svagheter som existerar: betänkandenas utförlighet och deras ofta språkliga svårtillgänglighet. De erbjuder emellertid ett utomordentligt faktamaterial i viktiga, politiska aktuella frågor och ger ett gott underlag för både information och opinionsbildning. Det är därför viktigt hur de presenteras och distribueras - att de över huvud taget finns då de efterfrågas. Upplageanpassning 5 med smidiga rutiner för att bl.a. öka upplagan måste då finnas. Det är naturligtvis viktigt att betänkandena kan sättas i händerna på t.ex. alla dem som deltar i en remissomgång. Det är därvidlag som jag har upptäckt att det brister. När SIA-utredningen behandlades förelåg det stora svårigheter att få ta del av eller bli ägare av det betänkandet. Och jag har ett annat färskt exempel: distributionsutredningens huvudbetänkande som publicerades och överlämnades i september månad i fjol och vars remisstid löper fram till den 1 april. Där visade det sig i början av det här året att det saknades betänkanden. Det var verkligen inte lätt att få reda på hur man skulle förfara med nytryck och sådant. Situationen försvårades av att det kom ut en komprimerad sammanfattning genom konsumentverkets försorg där man uppmanade läsarna att också läsa betänkadet. Då anmäldes att ifrågavarande betänkande inte fanns att få. Jag vill gärna tro, herr statsråd, att betänkandeupplagorna ofta är för stora, men det händer uppenbarligen också att de är för små. Det vore därför intressant att få veta: Hurudan är rutinen för att anpassa upplagan till efterfrågan? Vem har ansvaret för detta — är det departementet i fråga eller Allmänna förlaget? Behöver möjligen dessa ansvarsförhållanden förändras eller klarläggas?
Herr talman! I mitt svar redovisade jag just de principer efter vilka upplagorna i bl.a. SOU-serien bestäms. Jag vill gärna, eftersom fru Lewén-Eliasson tog upp frågan om ett speciellt betänkande, med några siffror få illustrera vad jag sade i mitt svar. Siffrorna avser åren 1973 och 1974, som är de senaste år för vilka vi har en fullständig statistik. Genomsnittsupplagan för SOU-betänkandena var 3 500 för år 1973 och 3 800 för år 1974. 1973 års största upplaga var 10 000 exemplar och den lägsta 1000 exemplar. Det visar de stora skillnader som råder mellan de olika betänkandena. I det övervägande antalet fall har den ursprungliga upplagan mer än väl räckt till för att tillgodose efterfrågan. I de fall där efterfrågan visat sig vara större än det beräknade behovet har det tillgodosetts genom en s.k. tilltryckning. År 1973 skedde det i 16 fall, år 1974 i 11 fall och år 1975 har 11 betänkanden tilltryckts i enlighet med departementschefens beslut. Vi har även under år 1975 meddelat Allmänna förlaget tillstånd att ta fram nya upplagor för 12 betänkanden. En av de omständigheter man skall beakta när man beställer upplagan är, som jag nämnde i mitt svar, antalet friexemplar. Utöver de serier som skall gå till myndigheter m.fl. finns på de olika departementen listor för friexemplaren. Det innebär bl.a., för att ta justitiedepartementet som exempel, att betänkandena går ut i 600 friexemplar. Sedan finns det olika inrättningar, t.ex. länsbibliotek och ett stort antal andra bibliotek, som skall ha exemplar. Såvitt jag kan se av det material jag har med mig om det speciella betänkande fru Lewén-Eliasson efterlyste skall det finnas överupplagor både i Allmänna förlagets lager — i varje fall den 1 januari 1976 — och i departementens SOU-förråd, så sent som den 15 februari. Det måste således ha uppstått något fel beträffande de uppgifter fru Lewén-Eliasson fått om att betänkandet skulle vara helt slut.

Herr talman! Även jag har kunskapat sedan jag ställde den här frågan och lyckligtvis, skulle jag vilja säga, har det nu beslutats om ett tilltryck av betänkandet SOU 1975:69 med ytterligare 1000 exemplar. Upplagan är slut. Det är nog ganska klart att de uppgifter som lämnats inte varit aktuella då det inte finns exemplar att få utan nytryck måste ske. Men jag har också lagt märke till att det uppenbarligen kommer till väldigt stora upplagor som aldrig tas i anspråk; det gäller t.ex. Psalmer och visor, SOU 1975:2, 3 och 4, där det enligt de papper jag har är utomordentligt stora restupplagor. Jag har stor förståelse för att man håller ner upplagorna, bl.a. av kostnadsskäl. Men vad jag är ute efter är en rutin som ger möjlighet att få fram ett tillräckligt antal betänkanden när det visar sig att ett betänkande går åt, att det läses och används, vilket i sin tur beror på hur stort intresse det väcker men också på hur det tas om hand av organisationer, myndigheter etc. Det är numera ganska vanligt att man stimulerar ett grupparbete i samband med remissbehandlingen, och då måste det finnas ett arbetsmaterial för detta. Min fråga står egentligen kvar: Är rutinerna tillräckligt anpassbara för att man skall kunna ta fram större upplagor? Då är jag för min del nöjd. Vi vet att kostnaderna är stora för utredningsväsendet, och därför skall vi också se till att resultatet når så många som möjligt.
Herr talman! Det förekommer täta kontakter mellan departementen och Allmänna förlaget. Departementen håller sig därigenom löpande underrättade om upplagesituationen. Att det nu har fattats beslut om tryckning av ytterligare en upplaga av det aktuella betänkandet visar väl också att rutinen fungerar väl på detta område.
Herr talman! Jag upprepar att syftet med min fråga inte var att få just detta spörsmål löst, utan att få en allmän belysning av läget. Jag utgår från att, om nu rutinerna trots allt inte är riktigt tillfredsställande, man kommer att förbättra dessa.

I syfte att utjämna arbetsbelastningen i kammaren under våren har försök gjorts att öka antalet debattärenden under februari månad jämfört med tidigare år. Dessa åtgärder har inte lett till avsett resultat. Följden har blivit en anhopning av ärenden i slutet av mars och början av april. I samband med upprättandet av den ärendeplan, som nu utdelats till kammarens ledamöter, har utskottens kanslichefer sökt göra en uppskattning av debattiden för de i planen upptagna ärendena. Enligt dessa beräkningar skulle tidsåtgången för kammardebatterna i anslutning till utskottsbetänkanden utgöra ungefär 25 timmar under veckan den 15-21 mars, 12 timmar under veckan den 22-28 mars, 35 timmar under veckan den 29 mars-4 april och 55 timmar under veckan den 5-11 april. Sådana tidsberäkningar är givetvis alltid synnerligen osäkra, men det framstår ändå som uppenbart att den tid, som i den vid riksmötets början upprättade tidsplanen avsatts för arbetsplena, blir otil!'räcklig. Med hänsyn härtill har uppgjorts en reviderad plan, också den utdelad till kammarens ledamöter, där arbetsplena utsatts till fyra tidigare för bordläggningsplena avsedda dagar, nämligen fredagen den 19 mars, fredagen den 2 april, tisdagen den 6 april och fredagen den 9 april. Även med denna utökningav plenitiden torde det bli ofrånkomligt att uppskjuta debatter om sammanlagt ca 20 timmar till sammanträden efter påskuppehållet. Till behandling vid arbetsplenum onsdagen den 21 april kommer därutöver enligt utskottens planering att föreligga betänkanden som beräknas föranleda kammardebatter om tillhopa ungefär 30 timmar. En mera ingående bedömning av kammarens arbetsbelastning under tiden mellan påskoch sommaruppehållen kan ännu inte göras.

Herr talman! Jag dristar mig att påstå att det inte finns många yrkeskategorier i det här landet som är utsatta för sådan påpasslighet från allmänhetens sida som just riksdagsledamöter. Det allra minsta fel av en riksdagsledamot föranleder med detsamma ett stort intresse från massmedias sida. Det är inte konstigt att vi gör fel. Vi är alla så konstruerade — även riksdagsfolk — att vi gör fel, och vi skall naturligtvis erkänna dem. Den kritik som vi får utstå emellanåt är både omotiverad och naturligtvis, ibland, motiverad. Därför bör givetvis riksdagens ledamöter eftersträva att inte utsätta sig för onödig kritik från allmänhetens sida. Ett sätt att undvika detta borde vara det som jag har tagit upp i motionen 900, nämligen att visa en större restriktivitet när det gäller utrikes utskottsresor. Säkerligen finns det ibland motiveringar för ett utskott att åka utomlands och göra vissa studier. Men det är naturligtvis för allmänheten litet svårt att förstå hur helt plötsligt, som under förra året, 15 utskott av 16 får intresse av att resa utomlands och studera. Det var fråga om kortare och längre utlandsresor, mer eller mindre motiverade. Endast ett av riksdagens 16 utskott stannade alltså hemma — och det var helt enkelt föranlett av att vissa ledamöter inte var välkomna till det land som man hade tänkt sig som resmål. Annars kunde vi fått uppleva att alla utskott hade varit utomlands under förra året. Det finns inte minst i dagens besvärliga konjunkturklimat mycket av problem inom vårt lands gränser. Många kommuner liksom statliga och privata företag har det bekymmersamt, och de inbjuder ibland vissa av utskotten att komma på besök. Det är billiga resor för riksdagen, och inbjudarna är naturligtvis angelägna om att med de folkvalda få ventilera sina problem. Men de resorna är inte föremål för samma intresse av riksdagsledamöterna. Det händer t.o.m. att man får inställa en planerad resa därför att alltför få ledamöter anmäler sig. Det är en form av propaganda från riksdagsledamöterna som jag tycker att vi kunde avstå från. Det skulle onekligen ge allmänheten en bättre bild av riksdagsmännens intresseområde. Jag kan inte förstå annat än att de problem som vi har i detta land är lika angelägna som de som finns på Nya Zeeland, i Australien och i Mexico. Utskotten bör i framtiden visa en större restriktivitet i detta avseende, och om det nu skall resas utomlands bör naturligtvis inte som under förra året 15 av de 16 utskotten ge sig ut på sådana resor. Herr talman! Jag avstår från att yrka bifall till min motion under den förutsättningen att större restriktivitet i detta avseende tillämpas i framtiden.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in i någon polemik med herr Komstedt. Jag kan i viss mån dela hans uppfattning, och jag är liksom han medveten om att allmänheten har sina starkt kritiska blickar riktade mot oss riksdagsledamöter när det gäller utskottsresorna. Ja, det finns t.o.m. bland allmänheten personer som har den uppfattningen att det är fråga om rena nöjesresor, och man pekar på att riksdagen ensam bestämmer över den förmån som utskottsresorna innebär för deltagarna. Jag har, herr talman, haft förmånen att få deltaga i utskottsresor både inom landet och utanför vårt lands gränser. Jag kan endast tala å mina egna vägnar, och jag vill gärna ha sagt att dessa resor sannerligen inte varit några direkta nöjesresor, och det har ingalunda varit meningen att så skulle vara fallet. Allmänheten förstår ofta inte riktigt ändamålet med och värdet av utskottsresorna. Många anser exempelvis att den information som utskotten behöver i sitt arbete kan inhämtas via skrifter och att någon direktinformation ej är erforderlig. Det kan låta vettigt och förnuftigt, och därtill skulle besparingar av skattebetalarnas medel kunna uppnås. Men även om en skriftlig information är värdefull och nödvändig, är det ingalunda säkert att den alltid kan ersätta sådan direktinformation som man kan erhålla vid studiebesök på ort och ställe. Det måste vara ytterst angeläget för utskotten att skaffa sig så mycket information som möjligt innan man tar ställning i själva sakfrågan, och det kan vid viktiga frågors avgörande vara värdefullt att ha fått direktinformation. Därmed har man också fått perspektiv på de frågor som behandlas. Detta innebär emellertid inte — och får inte heller tolkas så — att jag menar att ledamöterna i ett utskott nödvändigtvis måste ut och resa i olika länder för att få information. Nej, så skall ej vara fallet. Men det kan finnas frågor som är av den art och den räckvidd att en utlandsresa är motiverad, och då menar jag att sådana skäl bör kunna väga mycket tungt vid bedömningen av huruvida en utlandsresa skall få företas eller ej. Det gäller naturligtvis för ett utskott att skaffa sig ett bra och vederhäftigt underlag för sin bedömning innan ett beslut fattas. Den ordning som nu gäller tycker jag, herr talman, är bra. Det utskott som önskar företa en utlandsresa får efter prövning av talmanskonferensen tillstånd, om talmanskonferensen anser att resan är motiverad med hänsyn till olika faktorer, speciellt vid bedömning av ändamålet. Huruvida sedan tillstånd kan meddelas eller ej är det ju talmanskonferensen som får avgöra. Här förekommer såvitt jag förstår en restriktivitet i förfaringssättet som är fullt i sin ordning och som jag hoppas även skall fortbestå. Jag har ingenting emot vad som anförs i utskottets betänkande och inte heller i det till utskottet fogade särskilda yttrandet av herr Werner i Malmö och fru Jacobsson, där de anför att största möjliga måttlighet bör iakttas vad gäller resornas längd och kostnad. Jag vet att talmanskonferensen är restriktiv med att bevilja tillstånd, varför man kan ifrågasätta om det var nödvändigt att detta speciellt skulle understrykas i det särskilda yttrandet. Men jag har som sagt ingenting emot att påpekandet görs vare sig i betänkandet eller i det särskilda yttrandet — det kan ju vara ett observandum för den kritiska allmänheten när den bedömer riksdagsutskottens studieresor, att sådana resor företas efter vederbörlig prövning, där bl.a. ändamålet är en avgörande faktor vid bedömningen.

Därmed anser jag mig bättre skickad att fylla den uppgift som ett riksdagsmandat innebär. Med detta har jag velat motivera nyttan av resorna enligt min uppfattning. De är enbart positiva.
Herr talman! Den här debatten har förts på något av ett sidospår så till vida att den inte har berört huvuddelen av betänkandet och därtill dess väsentligaste innehåll, nämligen förslagen om en förbättring av riksdagens sakinformation. Med tillfredsställelse kan vi notera att man här i riksdagen har nått fullständig enighet kring de förslag som framlagts av riksdagens informationsutredning. Jag ser det som mycket positivt att man därmed har skapat bättre förutsättningar för riksdagsmännen i deras arbete. När det gäller herr Komstedts motion och debatten kring det förslag som där har lagts fram vill jag hänvisa till att det finns bestämmelser i riksdagsordningen om utskottens studieresor, som ger talmanskonferensen vittgående befogenheter på det området. Vi har i utskottet fullt förtroende för talmanskonferensens förmåga att sköta sådana frågor på et tillfredsställande sätt. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det försvarstal som herr Börjesson i Falköping försökte åstadkomma för utskottsresorna stärkte absolut inte förtroendet bland allmänheten. Restriktiviteten tycker herr Börjesson är tillräcklig, men det tycker inte jag, och det är därför jag har skrivit motionen. Herr Börjesson tycks vara bevandrad i hur talmanskonferensen behandlar sådana här frågor. Jag skall inte komma med någon kritik, men eftersom herr Börjesson nu säger att det är bra som det är och att han vet att man behandlar de här frågorna med stor restriktivitet, säg mig då: Hur många utskott har blivit vägrade att resa, hur många får nej på sina framställningar om resor? På den här punkten har alltså herr Börjesson i Falköping och jag skilda meningar. Herr Börjesson säger att det har varit så berikande för honom att få resa utomlands, men ge mig då något exempel. Vad har herr Börjessons utskott åstadkommit konkret efter resorna? Vad har ni fått lära utomlands som har varit så bra att det skulle kunna överföras på svenska förhållanden? Ett exempel på det skulle verkligen berika debatten.
Herr talman! Naturligtvis, herr Komstedt, har jag inte här velat tala på talmanskonferensens vägnar, för det har jag ingen fullmakt att göra; den får väl tala för sig själv. Vad jag har velat redovisa är bara det intryck jag har haft av dessa utskottsresor. Jag har funnit dem vara värdefulla, sett ur min egen synvinkel. Det är alltså enbart fråga om en redovisning av de intryck jag själv har haft av resorna. Herr Komstedt vill ha ett exempel på resornas nytta för vårt utskotts arbete. Det kommer att framgår av det fortsatta arbetet i utskottet, herr Komstedt.

Herr talman! Regeringens proposition nr 7, med förslag till lag om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande, innebär bl.a. att en resande skall få ersättning om skada uppstår på egendom som han medför. Skadeersättningen är emellertid begränsad till 5 000 kr. Denna lagstiftning är en uppföljning av ett internationellt fördrag. För den internationella trafiken gäller begränsningen 2000 s.k. Germinalfrancs. I Sverige har man gjort en speciallagstiftning beträffande begränsningsbeloppet 5 000 kr. I fråga om denna detalj väckte jag i anledning av propositionen en motion, där jag föreslog att ”5 000 kr.” skulle utbytas mot begreppet ”ett halvt basbelopp”. Basbeloppet är ju f.n. 9 700 kr., och hade man översatt ”ett halvt basbelopp” till siffror, så hade det blivit 4 850 i stället för 5 000 kr. Anledningen till att jag väckte detta förslag är att jag tycker att lagstiftningen skall vara så tidlös som möjligt. Ett i kronor angivet belopp blir ganska snart för gammalt. Inflationen är kraftig och snabb, och det dröjer inte många år förrän ett belopp som nu bestäms är ganska omodernt. Jag kan ge några exempel beträffande saker som vi är väl förtrogna med. Det finns en bestämmelse om att man får ge gåvor till ett värde av 2 000 kr. till en gåvotagare utan att det blir gåvobeskattning. Detta belopp fastställdes 1959. Om man skall omsätta det till dagens penningvärde, skulle det vara 4 550 kr. Nu vill jag inte ge något omdöme om huruvida det är klokt att ha kvar gränsen 2000 kr. Jag vill bara säga att vad man 1959 värderade till 2000 kr. skulle rent värdemässigt i dag vara över 4000 kr. Men man har kvar det gamla beloppet ännu; man kan ju inte ändra lagarna hur ofta som helst. Det förvärvsavdrag som får göras är 2000 kr., och det fastställdes, tror jag, 1971. Redan nu skulle det vara 2 700 kr. om man ville medge avdrag med samma realvärde som avdraget hade då det fastställdes. Jag tycker att det vore bra om man i lagstiftningen kunde använda sådana begrepp att lagarna inte rent formellt blev gamla inom alltför kort tid. Nu har lagutskottet haft förståelse för dessa synpunkter. Utskottet skriver i sitt betänkande: ”Såsom påpekas i motionen har det blivit allt vanligare i lagstiftningen att knyta an viss värdegräns till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Utskottet har därför förståelse för motionärernas yrkande. Utskottet vill emellertid peka på att när det gäller den transporträttsliga lagstiftningen i övrigt ansvarighetsgränserna anges i fasta penningbelopp ===.” Därför anser utskottet att det inte bör göras någon ändring i det här fallet heller. Jag kan bara säga att beträffande luftfartslagen och sjölagen är den svenska lagstiftningen, efter vad jag har erfarit, närmare förknippad med den utländska lagstiftningen. I vad gäller järnvägsansvarigheten har man däremot gått över till en speciell svensk lagstiftning genom att man har förvandlat 2000 francs, som är ungefär 3 600 kr., till ett fast belopp på 5000 kr. Departementschefen säger att han har tagit till' beloppet i överkant för att det skall hålla några år, och det är ju bra tänkt. Men jag tycker det skulle vara ännu bättre om man kunde ge lagen en sådan utformning att en bestämmelse av det här slaget inte snabbt blir så att säga för gammal. Det är konsumentombudsmannen som i samband med utarbetandet av propositionen och utredningen av det hela har väckt frågan. Han ifrågasätter om det inte vore klokt att utgå från basbeloppet i stället. Departementschefen har inte velat ange något som helst motiv för att han hållit fast vid ett kronbelopp. Jag tycker alltså att det skulle ha varit bra med en anslutning till basbeloppet, och jag har därför tillsammans med herr Börjesson i Falköping avgivit ett särskilt yttrande. Med tanke på utskottets skrivning och de motiv som där förts fram har jag inte nu reserverat mig, utan jag nöjer mig med det särskilda yttrandet. Jag vill emellertid gärna säga ut att jag tror det vore väldigt bra om det gjordes en översyn av svensk lagstiftning just i det här avseendet, så att lagen blev litet mera tidlös än nu. Jag har sålunda inget särskilt yrkande.

Herr talman! Eftersom herr Henmark, som själv har deltagit i behandlingen av det här ärendet, icke hade något särskilt önskemål som avviker från utskottets enhälliga betänkande, kan det förefalla onödigt att jag tar till orda. Herr Henmark har också varit vänlig att dra valda delar av utskottets betänkande som motiverar varför vi i det här fallet inte velat gå med på att man lägger basbeloppet som grund för beräkningen av ersättningsbeloppet. Det är ju på det sättet — som också herr Henmark anförde — att denna lagstiftning, vilken gäller ett transporträttsligt område, visserligen är något annorlunda än sjölagen och luftfartslagen genom att man inte överfört konventionen direkt utan gjort en svensk variant. Men kombinationen av och samhörigheten mellan de bägge lagstiftningskomplexen — dels vår svenska lagstiftning, dels den internationella konventionen — är enligt lagutskottets bedömande av det slaget att det inte skulle vara rätt att biträda motionsförslaget om anknytning till basbeloppet. De frågor som herr Henmark i övrigt har berört när det gäller en sådan här, som han säger, tidlös anknytning till beloppen i olika former av svensk lagstiftning — herr Henmark nämnde gåvoskatt och annat — tycker jag ligger litet utanför det ämnesområde som vi i dag behandlar. Jag delar herr Henmarks uppfattning att det kan vara angeläget att i något sammanhang se över samtliga här av honom och i andra sammanhang berörda områden, men det får vi väl återkomma till om motion i sådant syfte väcks eller frågan aktualiseras på annat sätt.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1975/76:178 yrkat att planerna på ett pansarövningsfält på Gotland skrin läggs. Det är ett krav som nu stöds av allt fler bland befolkningen. Det — Nr 68 är först nu som öborna börjar ifrågasätta om det verkligen föreligger Onsdagen den ett behov av ett pansarövningsfält utöver de övningsfält som redan finns, 18 februari 1976 om det är rimligt att ödelägga bördig jordbruksmark och skogsmark bara för att militären skall få ökat svängrum för sina övningar. Avbrytande av Utskottet har hänvisat till det förslag som redovisats av den arbetsgrupp projekteringen av vilken under en längre tid har arbetat med olika alternativ beträffande = militärt övningsfält | övningsfältets förläggning. I ett första försök att tillgodose militärens på Gotland krav föreslog gruppen ett område i Martille, men det förslaget väckte så stark opinion att det måste överges. Det alternativ som gruppen lade fram i december 1975 innebär att Homaområdet skulle tas i bruk. Detta kunde också militären acceptera, även om man ansåg att Martille var ett bättre alternativ. Om det senare alternativet godtas kommer 17 jordbruk att få sin verksamhet väsentligt försämrad. En stor del av de jordbrukarna tvingas då att helt upphöra med jorbruket. Dessutom har 29 jordbrukare skogsmark inom området, och de kommer helt naturligt också att drabbas. Nu har flera remissinstanser ställt sig ytterst tveksamma till ett nytt pansarövningsfält. Också politiska organisationer på Gotland har börjat reagera kraftigt. Bl. a. har Gotlands södra socialdemokratiska partikrets protesterat. Centerns avdelning i området runt om har bestämt avvisat tanken på att ödelägga bördig åkermark och skogsmark för militära ändamål. Om Homaområdet kommer att tas i bruk som övningsfält, så reses säkerligen krav från militären på att vägen mellan Tofta och Visby skall stängas av och ersättas av en ny väg längre österut. Detta i sin tur för med sig att planerade vägförbättringar på Gotland får stå tillbaka, eftersom väganslagen inte är av den storleksordningen att de tål en sådan extra belastning som detta innebär. Militären har tagit illa vid sig av den starka folkopinion som vuxit fram mot ett nytt övningsfält. Man har gått till motangrepp. Från militärledningens sida har arbetslöshetsspöket dragits fram. Får man inte det begärda övningsfältet måste verksamheten på ön bantas ned och en del flyttas från Gotland. Man talar om att omkring 20 människor skulle bli arbetslösa omedelbart om inte övningsfältet kommer till stånd. Militären har också presenterat ett mer långtgående hot om ytterligare friställning av arbetskraft. Man har sagt att ett nytt övningsfält är en förutsättning för att ett storförband på Gotland skall vara meningsfullt. Man hotar alltså indirekt med att avveckla pansarförbandet på ön. Därmed skulle ytterligare ca 100 anställda mista sina arbeten. Det är inget nytt att militären använder arbetslöshetsspöket som påtryckningsmedel mot politikerna för att driva igenom sina krav. Men det är naturligtvis inget bärande argument för att ödelägga jordoch skogsbruket i trakten, driva befolkningen från hus och hem och ta ifrån den dess hittillsvarande sysselsättning. Ett sådant förfarande för med sig många tragedier. Det innebär att 19 människor som kanske i hela sitt liv varit sysselsatta med att bruka jorden och skogen tvingas lämna sin hembygd och söka andra arbeten, vilket sannerligen inte är någon lätt sak, speciellt inte på Gotland, där arbetsmarknaden verkligen är kärv. Många kommer säkerligen att förvisas till AMS-utbildning eller beredskapsarbeten, tvingas flytta från sin hembygd till fastlandet eller förtidspensioneras. Hur dessa människor drabbas både socialt och psykiskt kan var och en förstå. Det måste vara oerhört svårt för dem som inte gjort annat i hela sitt liv än brukat jorden att plötsligt ryckas undan och tvingas in på andra försörjningsbanor, som de aldrig tidigare prövat. Jag är övertygad om att försvarsutskottets ledamöter inte tillräckligt satt sig in i de problem som kan uppstå i samband med detta ingrepp i de här människornas liv och arbete. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att det nu planerade pansarövningsfältet inte bör komma till stånd. Om militären vill fortsätta med pansarövning och utbildning på ön kan man nöja sig med det redan befintliga övningsområdet, nämligen Tofta skjutfält. Denna mening uttrycks också av öborna själva i allt större utsträckning. Man måste också ifrågasätta om det i framtiden kommer att användas pansarvagnar och stridsvagnar i samma utsträckning som hittills inom den svenska krigsmakten. Det finns i dag inget belägg för det, och många ifrågasätter det. Alla som har besökt eller sett de militära övningsfälten och skjutfälten i vårt land vet att den verksamhet som där bedrivs innebär en total miljöförstöring. Det område det nu är fråga om är en mycket vacker bygd där människor i generationer levt och brukat jorden och skogen för att få sin utkomst. Den kommer i och med att den övertas av militären att förvandlas till ett oigenkännligt månlandskap. Den kommer att totalförstöras på kort tid. Det måste vara en bättre politik att helt avstå från en utvidgning av militära anläggningar över huvud taget. Det bästa alternativet för både samhället och befolkningen på Gotland är att det projekterade övningsfältet helt avskrivs, så att de människor som nu har sitt uppehälle genom jordoch skogsbruk också får fortsätta med det i framtiden. De har rätt att kräva den tryggheten. De skall inte kunna fösas bort från sina arbeten och sina hem därför att militären kräver att få ta jorden och skogen i anspråk för sin improduktiva och destruktiva verksamhet. Vänsterpartiet kommunisterna är över huvud taget motståndare till den nuvarande militärpolitiken och har under en följd av år föreslagit försvar i andra former och krävt att miljardrullningen till så onyttiga ting som krigsmakten skall hejdas. Vår bestämda mening är att militären inte skall få ytterligare anslag för ett nytt övningsfält på Gotland. Om riksdagen i dag uttalar detta som sin mening kan projekteringen och utredningarna avbrytas. Det skulle spara pengar och även lugna befolkningen på ön. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till motionen 178.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas inställning i försvarsfrågorna är väl känd här i kammaren, och det finns därför ingen anledning för mig att ta upp den. Jag skall hålla mig till frågan om ett utökat övningsfält på Gotland. Denna fråga handläggs f. n. av de olika instanserna på ön. Länsstyrelsen har infordrat remissyttranden i anledning av förslag från den arbetsgrupp som nämns i betänkandet, och länsstyrelsen skall den 15 mars ta ställning i yttrande till försvarets fastighetsnämnd. Detta är sakläget. Motionärerna begär att riksdagen uttalar att projekteringen av ett nytt militärt övningsfält på Gotland helt bör avskrivas. Motiveringarna anges vara undvikande av ödeläggelse av jordoch skogsbruksmark samt miljö-, sysselsättningsoch kostnadssynpunkter. Den fråga som motionärerna har tagit upp är av stort intresse från gotländsk synpunkt och har, sedan planerna på ett utökat övningsfält blivit kända på Gotland, varit föremål för en intensiv debatt. Personligen har jag uttalat att detta är den svåraste avvägningsfråga som jag i mitt politiska liv har ställts inför. Anledningen till att frågan rent känslomässigt är så svår är att här kommer två försvarsvänliga grupper på kollisionskurs med varandra: den av hävd försvarsvänligt inställda jordbruksbefolkningen och företrädarna för försvarsmakten. Lantbruksbefolkningen vill självfallet behålla jordoch skogsmark, som ju är grunden för försörjning och trygghet. Försvarsmakten ställer anspråk på mer övningsmark för att tillfredsställande kunna bedriva utbildningen. Så långt jag kan minnas har det alltid rått ett mycket gott förhållande mellan dessa två parter på Gotland. Ett exempel på det är att lantbruksbefolkningen alltid välvilligt ställt övningsområden på privat mark till förfogande, så att utbildningen i stort sett har kunnat bedrivas över hela ytan. Jag tror att jag utan vidare kan påstå att Gotlands befolkning vill behålla de nuvarande förbanden på Gotland. Läget motiverar också från försvarssynpunkt — vilket ju är huvudfrågan — att så sker. Försvarsverksamheten innebär ett betydande tillskott av sysselsättningstillfällen på ön. Försvarsmakten har f. n. ca 1 200 fast anställda på Gotland, vilket utgör ca 6 96 av den totala sysselsättningen. Härtill kommer betydande indirekta sysselsättningseffekter. Verksamheten är att betrakta som en basnäring och motsvarar drygt en tredjedel av sysselsättningen inom tillverkningsindustri och mineralbrytning. Det är alltså ganska klart att det är av stor vikt att sammanjämka motstridande intressen och finna lösningar som så långt som möjligt kan grundlägga ett fortsatt gott förhållande mellan lantbruksbefolkningen — lantbruket är fortfarande från sysselsättningsoch försörjningssynpunkt den tyngst vägande faktorn på Gotland — och försvarsmakten. Jag vill säga någonting om Gotlands kommuns remissyttrande, eftersom jag är ordförande i kommunfullmäktige. Vi har yttrat oss i frågan till länsstyrelsen. I yttrandet tas de olika studerade alternativen till markområden upp till granskning. Martillealternativet avstyrks. Ianspråkstagandet av detta område skulle medföra alltför stora negativa verkningar från sysselsättningssynpunkt, bosättningssynpunkt — alltför många skulle få lämna sina hem -— och från plansynpunkter; bl.a. skulle den tänkta utbyggnaden av Vible samhälle hämmas. Det kommer alltså här in ett direkt kommunalt planintresse. Därtill kommer att man under senare tid har funnit att det i Martilleområdet finns ett betydande antal fornfynd, vilka medför svårigheter att utnyttja området för övningar och även stora kostnader för utgrävning —- en summa på mellan 5 och 6 milj.kr. har nämnts. I sitt yttrande beträffande Homaområdet säger kommunen inledningsvis att man vill ha klarlagt huruvida stridsvagnarna på sikt kommer att bibehållas på Gotland. Om stridsvagnarna även på sikt kommer att bibehållas i Gotlands försvar och övningsverksamheten inte tillfredsställande kan bedrivas under nuvarande förhållanden uttalar kommunen viss förståelse för försvarsmaktens krav. Alternativet Homa avstyrks emellertid. Som herr Hallgren här redan har nämnt berörs 17 jordsbruksföretag, varav en del skulle tvingas att upphöra med sin verksamhet på grund av arealförlusten. Kommunen anför i sitt yttrande även andra skäl för sitt avstyrkande. Jag skall här emellertid inte gå in på dessa skäl. Kommunen förordar i stället en fortsatt utredning när det gäller ett utökat Toftafält. Vägfrågan spelar över huvud taget en stor roll i kommunens yttrande. De som har besökt Gotland känner ju till Toftavägen, som löper utmed den utomordentligt natursköna västra kusten nedåt Sudret. Det är den vägen som här skulle komma i farozonen. Vi bedömer det så att det skulle vara svårt att bedriva övningar med överfart av Toftavägen. Vägen är svår att stänga av, särskilt sommartid när trafiken är intensiv. Övergångar eller undergångar, s.k. korsningsfria övergångar, skulle också försvåra övningsverksamheten. Om man övar på den östra sidan av vägen, sprider man förbandet. När man sedan skall ta sig över vägen får man smala av det hela, och det skulle enligt vår lekmannamässiga bedömning försvåra övningarna. Därtill kommer den sida av saken som herr Hallgren här nämnde, nämligen den att vi har sparsamma väganslag för Gotlands del. Vi ser med oro på att en del av dessa sparsamma anslag skall användas för att anlägga en ny väg omkring det tänkta Homaområdet. Gotlands kommun avstyrker alltså Homaalternativet men förordar ett studium av ett utökat Toftafält. I dagens situation när frågan är under handläggning skulle jag önska att vi här i kammaren inte får en uppslitande debatt i denna fråga. Som jag tidigare sagt är det av vikt att man här kan sammanjämka de motstridiga intressena på Gotland. Herr talman!

Herr talman! Det är intressant att lyssna till herr Hallgrens omsorg om Gotlands folk och Gotlands jordbruk. Jag vågar påstå att den omsorgen och det intresset är mycket hastigt påkomna. I stort sett samma argument har talare från vpk använt vid tidigare debatter när det gällt nya eller utökade övningsfält för militära ändamål. ”Vänsterpartiet kommunisterna är över huvud taget motståndare till den nuvarande militärpolitiken och har under många riksdagar krävt en kraftig nedskärning av anslagen till krigsmakten. Vår bestämda mening är att militären inte skall få ytterligare anslag för ett nytt övningsfält på Gotland.” Av försvarsutskottets betänkande nr 19 framgår att försvarsutskottet har en annan mening. Riksdagen har nyss beslutat om den framtida fredsorganisationen på Gotland.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

Herr talman! Herr Peterssons i Gäddvik påstående att vårt intresse för denna fråga skulle vara hastigt påkommet får stå för hans egen räkning. Vi har under en lång rad år motionerat om en annan försvarsordning. I den ingår naturligtvis att man skall stoppa utvidgningar av de militära anläggningarna och begränsa de områden som nu har tagits i anspråk av militära myndigheter för övningar. Man bör finna andra övningsmetoder för att inte än mer av den svenska jorden skall fördärvas av militär verksamhet. Alla som har sett ett skjutfält vet att marken där ter sig som ett månlandskap. Den kan aldrig återställas på ett riktigt sätt, i varje fall inte inom rimlig framtid. En sådan utveckling vill vi stoppa i detta fall. Vi skall inte nu ta upp någon debatt om de stora försvarsfrågorna. De kommer att behandlas senare. Vänsterpartiet kommunisterna har i år liksom tidigare 'år motionerat om en kraftig nedprutning av försvarskostnaderna. Vår bestämda uppfattning är att en sådan nedprutning måste ske. Pengarna skall användas till andra nyttiga ändamål och får inte förödas på krigsmateriel och övningar.

Herr talman! I motionen 1975/76:1500 har jag tillsammans med ett par medmotionärer lagt fram förslag till en ny utbildningsgång inom högskoleområdet som berör konservatorerna. Vi gör det därför att det ännu 1976 inte finns någon utbildning i det här landet för konservatorer.

Intagning av nya studerande vid konsthögskolans institut för materialkunskap enligt de ursprungliga planerna skedde åren 1965 och 1967. Därefter har någon intagning till sådan utbildning inte förekommit i vårt land. Däremot har man från läsåret 1969/70 vid materialinstitutet bedrivit kursverksamhet med en ändå mera uttalad vidareutbildningskaraktär än den som ägde rum enligt de ursprungliga planerna. På grund av de begränsade möjligheterna till utbildning har förberedelse till yrkesverksamhet som konservator i mycket stor utsträckning skett genom arbete hos privatpraktiserande konservatorer. På senare år har det emellertid blivit mycket svårare att få praktik på området. Fler och fler företag går ifrån branschen, och det blir alltså mindre och mindre möjligheter för blivande konservatorer att skaffa sig den här typen av utbildning. Yrkesutbildningsberedningen fann i sitt arbete med förslag till ämnesutbildning för blivande lärare i yrkesteknik att förslagen kunde få en vidare användning än enbart för blivande lärare. Man fick till stånd en utbildning på försök inom textilområdet för textilkonservatorer, och f.n. bedrivs inom detta smala område sådan försöksutbildning på åtta anstalter i Sverige. Det är allt som hittills har hänt inom konservatorsutbildningen. Det har också gjorts en rad utredningar, bl.a. inom MUS 65, som har kommit fram till att det finns ett stort behov av konservatorer och av konservatorsutbildning i det svenska samhället, ett behov som man har diskuterat möjligheterna att kunna täcka. Det är vad vi avser med vår motion. Nu säger emellertid utskottet i detta avsnitt att det f.n. inte finns ”någon permanent och systematisk utbildning av konservatorer i Sverige. Konstnärsutbildningssakkunniga kommer emellertid inom kort att lägga fram förslag om grundutbildning och vidareutbildning av konservatorer. Med hänsyn härtill anser utskottet att yrkandet i motionen 1975/76:1500 inte behöver föranleda någon riksdagens åtgärd, varför utskottet avstyrker motionen.” Jag har noga försökt gå igenom vad som finns att läsa på området, men jag har inte på något ställe funnit sådana direktiv som utskottet talar om. Därför ställer jag mig något undrande till utskottets sätt att avstyrka motionen. Men jag litar ändå på att utskottet vid underhandskontakter har fått upplysningar som tyder på att sådant förslag kommer att läggas fram. Med hänsyn härtill finns det ingen anledning för mig att nu yrka bifall till motionen. Men jag kommer att försöka hålla frågan under observation så noga som jag har möjligheter att göra det och återkomma om det i nästa års material — t.ex. budgetpropositionen — inte finns något förslag om frågornas lösning. Jag hade också förra året kontakter med konservatorer och fick uppmaningar att lägga fram en motion, och jag förstod då av utredningsmaterialet att man kanske kunde vänta sig något i framtiden. Men efter som det inte har hänt något nytt i år beslöt jag mig för att väcka en motion. Herr talman!
Herr talman! Får jag bara helt kort säga att i själva sakfrågan har herr Sörenson rätt när det gäller bristen på lämplig utbildning för ifrågavarande yrkesgrupp. Men utbildningsutskottet har inhämtat att konstnärsutbildningssakkunniga arbetar med problemet och avser att lägga fram förslag. Att då begära ytterligare utredning är inte rimligt. Vi avvaktar sålunda, herr talman, ett utredningsförslag.

Herr talman! Det här är en gammal bekant, som riksdagen på nytt behandlar — fast den gått genom ett annat utskott än tidigare. Det gäller smärtlindring vid förlossning. Bakgrunden till den motion 1502 som behandlas i detta utskottsbetänkande är de uttalanden som riksdagen gjorde redan 1971 med anledning av en serie motioner, som krävde att alla kvinnor som önskade skulle ha rätt till smärtlindring vid förlossning. Riksdagen ställde sig bakom det kravet, som grundade sig på att man visste att en mycket stor majoritet av kvinnor som fött barn har upplevt en outhärdlig smärta och att den smärtlindring som gavs inte varit till fyllest. Det som i andra medicinska sammanhang är en självklarhet — att patienten inte skall behöva uppleva onödig smärta — var 1970 inte självklart vid en förlossning och är det ännu inte. Fortfarande gäller den allmänna sentensen att en förlossning är ett normalt tillstånd, och därför behöver man inte ge fullvärdig smärtlindring. Den uppfattningen har alltför stor spridning i många av de yrkeskårer som arbetar inom sjukvården. Nå, hur skulle man snabbast komma fram till den här smärtlindringen för alla som så önskade? Vi bedömde redan 1971 att den bästa vägen skulle vara att förbättra utbildningen för barnmorskor och ge dem den bästa kunskapen, eftersom barnmorskor är de som till den allt övervägande delen förlöser våra kvinnor i det här samhället. Riksdagen uttalade sig också mycket starkt för en ordentlig grundutbildning och en vidareutbildning av barnmorskorna. Man underströk att det var viktigt att ändra på det förhållandet att, även om barnmorskeutbildningen bedrevs efter en och samma läroplan, utbildningen varierade högst betydligt beroende på initiativ hos respektive klinikchef. Det fick inte, sade riksdagen, vara avhängigt av lokala intressen hurudan utbildningen blev, utan den borde vara likvärdig över hela landet. Riksdagen krävde också att detta skulle noga beaktas i en överläggning mellan skolöverstyrelsen och socialstyrelsen. Vad som har skett sedan dess är rätt nedslående. Trots riksdagens starka uttalande har i praktiken bara 20 kvinnor av 1000, eller 2 96, fått fullvärdig smärtlindring. Ändå vet man genom vetenskapliga undersökningar att 840 av 1000 kvinnor skulle ha behövt effektiv smärtlindring. Nu har man kommit så långt — det är riktigt och bra, det skall poängteras — att enligt en ny läroplan alla nyutbildade barnmorskor fr.o.m. 1973 har utbildning i och kunskap om de nya smärtlindiingsmetoderna. Det har också utskottet anfört i betänkandet. Men de barnmorskor som är utbildade före 1973 — och det är majoriteten av alla barnraorskor — har inte utbildning och kunskap om de här metoderna. Det var skälet till att Barnmorskeförbundet 1973 begärde hos skolöverstyrelsen att få en fortbildning till stånd, och det har också begärts i motionen 1502. Skolöverstyrelsen har sedan, i februari 1975, svarat i en skrivelse till Barnmorskeförbundet att en fortbildning skall anordnas genom landstingens försorg och bekostas av dessa. Trots att riksdagen alltså har understrukit att utbildningen i de nya smärtlindringsmetoderna skall vara likvärdig för hela landet och att det förhållandet särskilt skulle uppmärksammas har detta uttalande inte lett till likvärdig fortbildning på området — och kommer inte att göra det så länge prioriteringarna skall ligga hos landstingen. Det är angeläget att riksdagens uttalande från 1971 förverkligas — att alla kvinnor, oavsett bostadsort, skall ha rätt till smärtlindring och att möjligheten att få sådan smärtlindring inte får vara avhängig av lokala intressen. Vi begärde i den motion som vi väckte vid årets riksdag i början av januari månad att skolöverstyrelsen — för att snabbt få till stånd en smärtlindring för alla — omgående bör sätta i gång en fortbildning av barnmorskor i smärtlindringsmetoder. Vi har sökt oss fram med olika förslag här i riksdagen och på olika vägar — utbildningsvägen och via socialutskottet — för att få till stånd snabba resultat, hela tiden med det syftet att de kvinnor som önskar skall få smärtlindring. Detta är bakgrunden till det betänkande som ligger på riksdagens bord. Det är med glädje jag noterar utskottets positiva uttalande — liksom riks dagens tidigare positiva uttalanden — om rättigheten för alla kvinnor att få fullständig smärtlindring och om vikten av att vidareutbildning av barnmorskor kommer till stånd. Jag vill be kammarens ledamöter att vid tillfälle läsa igenom den direkta avskrift av de råd och anvisningar från 1969 som finns i utbildningsutskottets betänkande nr 19. Redan 1971 kritiserade vi mycket hårt dessa råd och anvisningar. De har minst sagt en gammaldags prägel. De är verkligen värda att notera, eftersom de fortfarande är styrande för den tillämpning av utbildningen som kommer till stånd. Det står bl.a. så här: ”Kvinnors upplevelse av förlossningssmärta är utomordentligt växlande beroende på känslighet och ”smärttröskel”. Smärtupplevelsen varierar under förlossningens olika skeden men kan även bero på sinnesintryck, stämningsläge eller trötthetsgrad. Oro och ängslan förstärker smärtupplevelsen ——-. Ja, var någonstans vid ett annat tillfälle när en patient upplever smärta talar man om att det är sinnesintryck, stämningsläge och trötthetsgrad som åstadkommer smärtupplevelse? Jag kan med egen erfarenhet vidimera att oavsett lugn, trygghet och stöd under förlossningen gör det ont att föda barn, och det skall man komma ihåg. Man får inte låta sådana här värderingar slå igenom vid tillämpningen av besluten om smärtlindring. Det står vidare i dessa råd och anvisningar: ”Smärtan kan ha stor betydelse för upptäckt och behandling av rubbningar i värkarbetet eller andra komplikationer under förlossningen. En —-- smärtlindring kan — —- —- dölja för diagnosen viktiga smärtreaktioner.” Ingenstans inom vår sjukvård låter vi sådana skäl vara styrande för att underlåta att ge smärtlindring, och vi skall naturligtvis inte heller göra det vid förlossning. ”Det är naturligt att läkaren i varje enskilt fall måste väga effekten av de metoder för smärtlindring som står till buds ---.” Det är alltså läkaren som skall göra det, men det är inte läkaren som är med vid förlossningen utan det är barnmorskan. Man vänder sig också delvis mot paracervikalmetoden och säger att den kan administreras av läkare men inte är lämplig att överlåtas på barnmorskor. Senare i betänkandet framhålls att denna metod tillämpas på många håll och ges av barnmorskor under läkares administration. Men det intressanta kommer ändå på s. 4, där det heter: ”Barnaföderskans önskan beträffande smärtlindring vid förlossning skall tillgodoses i den utsträckning medicinska skäl medger. Smärtlindring vid förlossning ges i enlighet med den ansvarige läkarens intentioner. Det ankommer på denne att göra tjänstgörande barnmorskor förtrogna med de för dem nya smärtlindringsmetoder, som han önskar skall komma till användning.” För det första har man inte upptäckt att det finns kvinnliga läkare. För det andra är det alltså de smärtlindringsmetoder som läkaren önskar skall komma till användning som får tillämpas. Detta är de råd och anvisningar som styr alla former av smärtlindring som ges inom olika landsting. Det är beroende av den enskilde klinikchefen om kvinnorna får den rätt till smärtlindring som riksdagen har uttalat sig för. På många punkter i betänkandet finns sådant som vi bör akta oss för. Det står i den nya läroplanen från år 1973 att barnmorskorna skall ha kunskap om och kunnighet i smärtlindringsmetoder. Det kan ses som en semantisk fråga men risken är att därmed avses att barnmorskorna skall ha kunskap om många metoder men kunnighet bara i några. Det kan enligt min uppfattning inte ha varit riksdagens mening 1971 att man skall ha kunnighet bara i några metoder utan man skall ha kunnighet i samtliga metoder som kan och bör användas av barnmorskor, även den som läkaren nu överlåter på barnmorskor inom flera sjukvårdsområden att tillämpa, nämligen paracervikalmetoden. Utskottet har i sitt betänkande understrukit — och det vill jag positivt notera — att många av de nu tjänstgörande barnmorskorna har fått sin utbildning enligt den tidigare gällande läroplanen, och jag vill understryka att de flesta barnmorskor saknar den kompletterande fortbildning som behövs. Utskottet säger vidare att det är angeläget att barnmorskor med utbildning enligt äldre studiegång skall få en enhetlig kompetens i vad gäller metoder för smärtlindring svarande mot den som erhålls efter genomgången utbildning enligt gällande läroplan. Man ser det som ett mycket viktigt led i strävandena att förverkliga 1971 års riksdagsbeslut att detta kommer till stånd. Sedan gör utskottet en liten undanglidning genom att säga att det ändå är landstingens sak att ge denna fortbildning enligt en uppgörelse som har träffats. Men för att trots allt tillmötesgå motionärerna förordar utskottet sedan att skolöverstyrelsen skall utarbeta studieplaner för åstadkommande av enhetlighet och uttalar också att riksdagen bör ge regeringen till känna vad utskottet sagt i anledning av motionerna i fråga. Man kan naturligtvis tolka utskottets betänkande som ett tillmötesgående mot motionärerna, och det är det i många delar. Men det finns ett undantag som är allvarligt, och det undantaget rycker på sätt och vis undan motionen 1975/76:1502, eftersom utskottet säger att landstingen skall sköta om denna utbildning. Redan 1971 poängterade riksdagen att utbildningen blir olika i olika landsting beroende på klinikchefernas inställning. Riksdagen uttalade att det måste vara en enhetlig utbildning över hela landet för alla barnmorskor så att alla kvinnor skall få samma rätt till smärtlindring vid förlossning. Detta har riksdagen ställt sig bakom och borde i konsekvens med det också se till att det kunde genomföras. Vi motionärer menar att detta inte får vara beroende på om olika landsting prioriterar olika i de här frågorna, utan det måste i så fall påkalla ett initiativ från regeringens sida att lägga ut just denna fortbildning direkt på skolöver Vi har på olika sätt agerat i riksdagen sedan 1971 för att ge kvinnorna smärtlindring vid förlossning. Fortfarande är det dock bara 2 96 som får den fullgoda smärtlindring som alla rimligen borde kunna kräva. Vi kommer naturligtvis inte att låta oss nöja med att få fler läroplaner, om icke detta snabbt leder till att alla barnmorskor får den utbildning de skall ha för att kunna ge kvinnorna smärtlindring, så att man skall kunna fullfölja riksdagens uttalande från år 1971. Vi utgår från att det i utskottets betänkande också ligger ett sådant medgivande, att därest dessa läroplaner inte snabbt kommer att sättas i verket och användas av landstingen får man överväga att gå till mötes det krav som finns i motionen 1502, nämligen att tillse att en sådan utbildning sker under skolöverstyrelsens överinseende och därmed kommer alla till del.

Herr talman! Utbildningsutskottet är inte sakkunnigt när det gäller frågan om vilka smärtlindringsmetoder man skall använda sig av. Vi vill inte gå in i den debatten över huvud taget, utan vi har, för att de som är intresserade av detta skall få del av vad som tillämpas, valt att i betänkandet ta in en avskrift av socialstyrelsens råd och anvisningar. Sedan går vi i betänkandet inte in i den problematiken utan sysslar bara med utbildningsfrågorna. Det är riktigt som fru Theorin säger att utskottet här ganska väl har tillgodosett motionärernas önskemål men på en punkt inte följt dem. Det är i fråga om huvudmannaskapet för utbildningen. Man kan inte bara hur lätt som helst flytta över huvudmannaskapet för en utbildning. Det är ju på det sättet att landstingen är huvudmän för denna typ av utbildning, och Landstingsförbundet eller landstingen har inte hos regeringen aktualiserat frågan om ändrat huvudmannaskap. Det är möjligt att det sker en glidning nu, men jag vill gärna erinra om att det pågår ett omfattande utredningsarbete i den s.k. SSK-utredningen om vem -— staten eller kommunerna — som skall svara för utbildningskostnaderna. I avvaktan på att SSK-utredningen framlägger sitt förslag om utbildningskostnadernas fördelning har riksdagen under de senare två åren konsekvent avvisat yrkanden om utbyte av huvudmannaskap. Jag vill understryka att det är självklart att om en huvudman icke sköter utbildningen tillfredsställande, så kan man i längden icke acceptera ett sådant huvudmannaskap. Nu hoppas utbildningsutskottet att de enhetliga studieplanerna skall medverka till att landstingen runt om i landet ger en adekvat fortbildning på det här området åt barnmorskorna. Men jag vill gärna säga att visar det sig att de inte leder till önskat resultat, blir det nödvändigt att på allvar aktualisera frågan om ett ändrat huvudmannaskap. Vi bör sålunda avvakta vad som händer när skolöverstyrelsen nu har skapat enhetliga läroplaner och vad som sker i samband med att SSK utredningen lägger fram sitt betänkande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.